Herr talman! Först några ord till herr Burenstam Linder! Skall vi göra något slags bot och bättring och komma med samvetsbekännelser med anledning av annonser och förtal under den gångna valrörelsen, tror jag att herr Burenstam Linder får svårare att komma till rätta med sitt samvete än vad jag har att komma till rätta med mitt. Visst har herr Hermansson rätt att framställa förslag — ingen skall förvägra honom detta. Men när herr Hermansson vill göra gällande att våra idéer om skattesänkning, statsfinansiering och kompenserande finansiering var så likartade, har han faktiskt fel. Om herr Hermansson nu är beredd att ställa sig bakom mig — vi kan väl i denna debatt tillåta oss att antecipera utvecklingen litet vårdslöst — och rösta för en sådan här finansiering över produktionen, kan naturligtvis fru Fortuna i sista hand vända på det hela.

Till herr Kristiansson i Harplinge vill jag säga att han inte skall känna sig stött över att jag förbigick honom i mitt förra inlägg. Herr Kristiansson sade att han inte skulle irritera finansministern med att tala om skattestoppet. Herr Kristiansson började tala om skattestoppet. Jag försökte klara ut vad som låg bakom detta. Herr Kristiansson anslöt sig till min förklaring, och fullt samförstånd rådde således. Då fanns det inte någon anledning för mig att bemöta herr Kristiansson; och då finns det knappast något skäl för herr Kristiansson att tro att han irriterar mig om han fortsätter att tala skattestopp. Slutligen, herr talman, vill jag rikta mig till herrar Löfgren och Burenstam Linder. Det skedde inga bedömningar före valet som förändrade situationen som vi såg den i juni månad. Det har jag sagt, och det tycker herrarna var dåligt. Vi följer utvecklingen så gott det går. Men vi sitter inte på statistiska centralbyrån eller i konjunkturinstitutet och river av personalen varje rapport som kommer in i enkätsvaren från näringslivet och i övriga intressanta avsnitt på vilka statistikerna bygger upp sina konjunkturbedömningar. Vill man göra en samlad konjunkturbedömning, kan man inte göra den en gång i veckan och inte ens en gång i månaden. Man kan göra den på våren och på hösten med hänsyn till regulariteten i insamlandet av dessa uppgifter. Det utesluter inte att jag tar telefonen och ringer till den eller den och frågar: Hur ser det ut? Men jag vågar inte bygga en konjunkturprognos på dessa telefonsamtal.

Herr talman! Konjunkturutvecklingen i Sverige har under det senaste året framför allt fått sin prägel av att den starka uppgången i exporten varit förenad med fortsatt svag efterfrågan på hemmamarknaden. Det har lett till en tämligen långsam uppgång i den ekonomiska aktiviteten som helhet och en alltför hög arbetslöshet. Investeringsviljan är för låg trots den uppgång som ägt rum, och det är ett område som måste stimuleras. Om fler arbetstillfällen försvinner än som tillkommer, då uppstår till sist en ohållbar situation. Jag vill inte förneka att den offentliga sektorn behöver utbyggas på vissa områden, t.ex. vårdsektorn. Men det är dock den direkta produktionen i våra företag — företag som producerar för våra dagliga behov och företag som producerar för vår export — som ger grunden för utbyggnader på andra områden. Många företagare har dock i färskt minne den penningpolitiska situation som rådde 1969 och 1970 och vill säkert inte uppleva den gastkramningen en gång till med höga räntor men framför allt svårigheter att få fram behövligt kapital. Därför försöker man hålla hög likviditet i stället för att investera, för att inte komma i samma situation igen. Inte bara under vårriksdagen i år utan ända fram till valdagen i september framförde centerpartiet förslag om olika åtgärder för att stimulera näringslivet och därmed hindra arbetslösheten genom att skapa nya sysselsättningsmöjligheter. Ja, ända sedan 1971 har vi framfört sådana förslag, och det är därför förvånande att de av oss framförda förslagen kallades för överbud och bedömdes som lättsinniga till två dagar före valdagen. De skulle åstadkomma allsköns elände för vårt land om de genomfördes, påstods det. Vi skulle få en aldrig tidigare skådad inflation, om centerns förslag antogs, det minns jag att finansministern sade här i riksdagen. I dag har vi hört finansministerns förklaring till att regeringen höll fast vid den tidigare bedömningen. Men då regeringen efter valet framlade sin proposition nr 165, som vi i dag behandlar, med förslag till stimulansåtgärder som skulle få samma verkan som vårt förslag, då var det precis de åtgärder vår ekonomi tålde. Då var det inte fråga om överbud och lättsinne längre. Det är bra att regeringen ändrat sig i detta fall och insett att något verkligen måste göras för att bereda arbetsmöjligheter åt de stora skaror som går arbetslösa.

När vi talade om 100 000 nya jobb, så minns jag att det framfördes här i riksdagen att det skulle krävas investeringar på ungefär 10 miljarder kronor. Det var faktiskt finansministern som sade det i debatten här i våras. Det var väl för att det hela då skulle verka så orealistiskt som möjligt. Och visst behövs det investeringar, betydande sådana, för att bereda människor sysselsättning. Även om det är ett stort hushållssparande i vårt land och vi har ett sparande genom ATP, så är det i alla fall stora svårigheter för många små och medelstora företag att skaffa fram kapital för nyetableringar och för utvidgningar.

Åja, herr Ekström, så enkelt var det ju aldrig. Och jag är övertygad om att herr Ekström inte tror det heller. Jag förmodar att han uttalade ett omdöme som han har kvar sedan han höll valföredrag före den 16 september. Centern har föreslagit bidrag och lånemöjligheter och man har önskat att den föreslagna stödformen skall begränsas till mindre och medelstora företag och i första hand ställas till förfogande för företagarföreningarnas direktlåneverksamhet. Vi bör vara positiva när det gäller att stimulera fram nya produkter. Ingen tror väl att vi nu nått gränsen för vad den mänskliga hjärnan kan åstadkomma då det gäller uppfinningar och nyttigheter av olika slag, som det bör finnas avsättning för på den svenska marknaden. Men nya uppfinningar och produkter bör också kunna bli exportartiklar. I dagens läge med en energikris — det har talats om den tidigare i dag — bör vi vara öppna för möjligheten att ge lån och bidrag till sådana företag som kommer med nya alternativ vilka kan bidra till att göra oss mindre beroende av importerade produkter, sådana som exempelvis drivmedel eller produkter för uppvärmning. Vi har väl först nu riktigt börjat förstå hur farligt vi lever och vilka konsekvenser energikrisen kan få, inte minst för sysselsättningen. Kostnadsutvecklingen kan också bli sådan att inga kalkyler håller. Vi kan alla räkna ut vad det betyder för företagen och för sysselsättningen. Vår s.k. välfärd kan komma i verklig fara. Ett villkor för att erhålla stöd av det slag centern föreslagit skall vara att nya arbetstillfällen skapas. I övrigt bör stöd kunna lämnas till såväl byggnadssom maskininvesteringar samt även till investeringar som avser att främja produktutveckling och marknadsföring. Det gäller att få fram nya produkter men också att se till att få dem sålda.

I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn är med.

Herr talman! I propositionen 165 som vi nu diskuterar anvisas 115 miljoner kronor till vägverket för byggande av statliga vägar. Enligt departementschefen borde vid medlens fördelning hänsyn tas till regionalpolitiska synpunkter då det gäller att rusta upp vägar och broar som inte fyller kraven på standard och bärighet. Huvuddelen av medlen borde alltså enligt departementschefen gå till de sekundära och tertiära vägnäten, men medlen borde också, allt enligt departementschefen, kunna användas för att påskynda viktiga större vägprojekt. Det gav oss motionärer som lever och bor omkring E 6 anledning att på nytt ta upp, jag vågar påstå den största vägskandal genom tiderna som E6 är genom den alltför långsamma utbyggnadstakten. Vad som är högaktuellt just nu i fråga om E 6 är den fortsatta utbyggnaden från Fjärås söderut. För att man skall kunna fortsätta denna vägbyggnad måste järnvägen söder om Fjärås läggas om. Kostnaderna för denna omläggning belöper sig till 5 miljoner kronor. Planeringen är klar och arbetena kan sättas i gång omgående. Det enda som fattas är pengarna. politiska åtgärder Vad vi motionärer begärt är att av de 115 miljoner som vägverket erhållit för vägbyggande skulle 5 miljoner anvisas för omläggning av järnvägen. Nå, hur ställer sig då trafikutskottet, som har yttrat sig över denna motion, till vår framställning? Det avstyrker nu som vid liknande framställningar tidigare och uttrycker över huvud taget inte någon uppfattning alls i denna stora och allvarliga vägfråga. Utskottet menar att riksdagen inte skall lägga sig i hur vägverket fördelar till förfogande ställda medel. Herr talman! Den principiella inställningen kan också jag dela, men detta bör ju inte innebära att det skulle vara förbjudet eller olämpligt att säga vad man tycker om denna fråga. Varken trafikutskottet eller finansutskottet har sagt ifrån — och riksdagen kommer väl tyvärr inte heller att göra det — hur allvarligt man ser på trafiksituationen och det urusla skick som denna vår största väg befinner sig i. Det vill man alltså inte. Då är det lättvindigare att avfärda hela problemet med att varken utskottet eller riksdagen får lägga sig i hur vägverket fördelar sina pengar. Det är naturligtvis en behaglig ståndpunkt. Men, herr talman, det är ändå glädjande att det finns en som har uttryckt sin mening i ett särskilt yttrande i denna fråga, nämligen herr Kristiansson i Harplinge. Det är naturligtvis lätt för utskottsledamöter och riksdagskolleger att säga: Ja, det är inte så märkvärdigt att han har gjort det — han är ju hallänning. Men jag vill säga, ärade kammarledamöter, att det inte beror på att herr Kristiansson är hallänning utan det beror på att han liksom vi andra som skrivit motionen dagligen och stundligen konfronterats med de stora problem som den dåliga europavägen genom Halland skapar. Vi som gör detta kan inte komma förbi denna fråga utan att säga vår mening, och det måste vi göra så snart vi får tillfälle och så klart uttryckt som det är möjligt. Nu kan någon invända att detta inte är en trafikpolitisk debatt utan en ekonomisk debatt. Herr Oskarson har kommit upp i fel ärende. Ja, det kan man mycket väl säga, men att skaffa pengar för att göra dessa viktiga arbeten är också en ekonomisk fråga. Herr Kristiansson har i sitt yttrande pekat på några av de problem som är förknippade med E 6. För det första är stora sträckor av vägen mycket hårt olycksdrabbade. Den del som vi här har talat för är en av de allra svårast utsatta. För det andra har som bekant utbyggnaden av Väröområdet medfört en kraftig ökning av den tunga trafiken. För det tredje har E6 en mycket starkt ökande genomfartstrafik både med personer och med gods. För det fjärde kan en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark komma att få negativa regionalpolitiska effekter, om vi inte bygger ut vägförbindelserna till och från Öresundsområdet till godtagbar standard och kapacitet. Det är en absolut nödvändig åtgärd. Utbyggnaden av E 6 är vårt mest angelägna vägprojekt för närvarande, och den kommer att vara det under många år framåt. Jag vill dock säga att det finns en ljuspunkt i denna fråga, och det är att vägverket självt, som framgår av dess anslagsframställning för nästa år, helt har fått upp ögonen för de problem som är förknippade med E 6 genom Halland. Det är tacknämligt. Men vad vägverket saknar är medel för att kunna genomföra en snabbare utbyggnad. Herr talman!

Herr talman! Jag kommer i det här inlägget att uppehålla mig vid de delar av betänkandet och den aktuella motionen 2093 som behandlar bostadspolitiken och problem i anslutning till den. Situationen på bostadsoch hyresmarknaden är i dag minst sagt oroande, och det måste stå klart att det krävs omedelbara och genomgripande åtgärder för att den inte skall bli katastrofal. Hur är då situationen? Det finns i vårt land fortfarande närmare en halv miljon trångbodda hushåll. Hundratusentals hushåll saknar en egen, direktförhyrd bostad. En halv miljon hushåll bor i omoderna lägenheter. Omkring 30 000 lägenheter beräknas stå tomma därför att folk inte har råd att betala den hyra som begärs. Till bilden hör att närmare 10 000 byggnadsarbetare är arbetslösa. Ett allt större antal människor måste utöver bostadsbidragen erhålla socialhjälp för att klara de höga hyrorna. Det bostadssociala stödet har inte kunnat hindra en utveckling som innebär att människor med låga inkomster i stor utsträckning tvingats bo i de sämsta bostadsområdena. Uppdelningen i fattiga och rika områden, en bostadssegregation, fortsätter i ökad takt. Höjda bostadsbidrag löser inte problemet med de höga hyrorna, lika litet som socialbidrag. Trångboddheten och bostadsbristen måste avskaffas genom ett fortsatt högt bostadsbyggande och en sänkning av boendekostnaderna. En sanering av det äldre bostadsbeståndet måste genomföras, och då på villkor som gör det möjligt för hyresgästerna att bo kvar i sina lägenheter efter en upprustning. Hyrorna har, framför allt i nyproduktionen, nått en nivå där vanliga löntagare får allt svårare att klara hyran för en modern och rymlig bostad. Det behövs omedelbara åtgärder för att få slut på hyreshöjningarna och pressa ned hyrorna. Man löser inte de akuta problemen med höga hyror och ständigt stigande boendekostnader genom att hänvisa till utredningar — inte ens om man ger dem direktiv om att skynda på, som vår nye bostadsminister nyligen har gjort. Vad som behövs nu är kortsiktiga, omedelbara åtgärder i form av ett allmänt hyresstopp, en sänkning av hyrorna i de senaste årens nyproduktion i flerfamiljshus, exempelvis i form av bostadsrabatter enligt boendeutredningens förslag, och ett stopp för de kommunala taxehöjningarna. På längre sikt måste man ta itu med orsakerna till de höga boendekostnaderna, med de profitintressen och den spekulation som driver upp hyrorna och boendekostnaderna. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna sedan många år tillbaka ställt förslag och anvisat vägar till en grundläggande förändring av politiska åtgärder bostadspolitiken. I botten måste då läggas ett nytt finansieringssystem med en totalfinansiering av allt bostadsoch samhällsbyggande genom en statlig byggnadsbank mot en låg och fast ränta. Affärsbanker, försäkringsbolag och AP-fonder måste finansiera bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar med en betydligt lägre ränta än nu gällande bostadslåneränta. Paritetslånesystemet, som innebär att bostadsfastighetens kapitalkostnader fördelas i tiden, dvs. skjuts på framtiden, medför ständiga hyreshöjningar om systemet som sådant skall följas. Detta system måste troligen ersättas liksom systemet med byggnadskreditiv till höga räntor under och ofta långt efter byggnadstiden. Man måste få ett system med statliga enhetslån för alla kostnader som är förenade med bostadsoch samhällsbyggandet. De tekniska lösningarna av finansieringsproblemen är naturligtvis inte avgörande. Avgörande är att åtgärder snabbt vidtas för att man skall få ”billigare pengar” till bostadssektorn. Det behövs enligt vpk :s mening en grundläggande förändring av bostadspolitiken för att få slut på nuvarande förhållanden, där bostaden i stor utsträckning är en handelsvara, en kommersiell vara, och där profitintressen och spekulation driver upp hyrorna. Profitintresset måste bort från bostadsförsörjningen, och bostadspolitiken måste få en social målsättning, där en god bostad betraktas som en social rättighet för alla människor. Utöver vad jag tidigare nämnt om åtgärder för att få ”billigare pengar” till bostadssektorn har vpk som bekant ställt förslag för att komma till rätta med markspekulationen, monopoliseringen inom byggnadsmaterialindustrin, den privatkapitalistiska dominansen inom byggnadssektorn och ägandet och förvaltningen av flerfamiljshus. De orättvisor som finns mellan olika boendeformer — och som ensidigt gynnar ägarna av småhus — måste ersättas med ett system där den del av boendekostnaderna som utgörs av skuldräntor blir avdragsgill även för boende med bostadsoch hyresrätt. En begränsning av denna avdragsrätt måste dock ske så att inte höginkomsttagare gynnas. Systemet, som innebär att småhusägarna har avdragsrätt medan andra boendekategorier inte har samma möjligheter, har snedvridit inriktningen av bostadsbyggandet och bostadsefterfrågan. Det medför att bostadskonsumenternas valmöjligheter begränsas. Ägandeformen har sålunda stor betydelse för valet av boendeform på grund av de nuvarande avdragsreglerna. Det är en av de främsta orsakerna till att så många människor i dag frågar efter egenägda småhus. Bostäder i allmännyttig och kooperativ förvaltning som upplåtes med hyreseller bostadsrätt har genom denna orättvisa konstruktion inte blivit lika konkurrenskraftiga som de egenägda. De som bor i de större lägenheterna i flerfamiljshus får högre boendekostnader än de som bor i egenägda småhus. Detsamma gäller för dem som bor i hyresradhus och småhus som upplåtits med hyresrätt; de får också betydligt högre boendekostnader genom att de i samband med deklarationen inte för dra av den del av hyran som utgör skuldränta. Det finns risk för och det finns tendenser som klart pekar på att lägenheterna i flerfamiljshusen blir allt mindre och att vi får en minskning av utrymmesstandarden i en situation där flera hundra tusen människor är trångbodda. Småhusbyggandet är en för bankerna och byggmästarna lönsam produktion, men småhusen är möjliga att efterfråga som boendeform i huvudsak för de mera köpstarka grupperna i vårt samhälle. Boendeformen som sådan slår vakt om den privata äganderätten och det privatiserade boendet, och det är naturligtvis främst därför de borgerliga partierna stöder en utveckling mot en boendeform med fler egenägda småhus. Sam hällsekonomiskt är det den absolut dyraste formen av bostadsbyggande med bl.a. de högsta exploateringskostnaderna. Bankerna och deras byggnadsföretag ser naturligtvis sin chans att genom ett ökat småhusbyggande återerövra en del av den bostadsmarknad som man under senare år förlorat till de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen. Herr talman!

Mot bakgrund av dessa förhållanden och då det hos en mycket stor del av lönearbetarna inte finns utrymme för ytterligare hyreshöjningar kräver vänsterpartiet kommunisterna att ett hyresstopp skall införas och att detta får gälla till dess att åtgärder vidtagits som gör att hyrorna i stället kan sänkas. De invändningar som görs mot vårt förslag om hyresstopp, där hyresstoppet skall baseras på de hyror som gäller vid utgången av detta år, är enligt min mening inte särskilt starka. Det kan exempelvis inte vara tekniskt svårare att genomföra ett hyresstopp än att genomföra prisstopp på andra områden. Inte heller skulle ett hyresstopp få mera godtyckliga konsekvenser än då man exempelvis utvidgade prisstoppet till att omfatta vissa trävaror. Vi är överens med utskottet om att den framtida hyresutvecklingen bör diskuteras från andra och mera grundläggande utgångspunkter, som jag också sökt ange i mitt anförande. Vad det här handlar om är att i avvaktan på mera långsiktiga åtgärder nu fatta ett beslut som sätter stopp för de ständiga stora hyreshöjningarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2093, mom. 2. Jag vill slutligen säga några ord om vänsterpartiet kommunisternas förslag i motionen 2093 i den del som berör bostadstilläggen. Vi föreslår att statsbidrag skall utgå för hela kostnaden för tilläggen, dvs. bostadstilläggen skall bli en helt statlig angelägenhet. Som ett led i en annan kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna borde staten kunna avlasta kommunerna den mindre del av bostadstilläggen som kommunerna nu har att svara för. Socialutskottet har i sitt yttrande över vårt förslag hänvisat till att de merkostnader, som föranleds av förslagen i propositionen, i sin helhet kommer att falla på staten. Vidare anförs att frågan om fördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun bör behandlas i den kommunaleko politiska åtgärder nomiska utredningen. Då vi tidigare under året behandlade en vpkmotion med samma innehåll framhöll vi och yrkade att kommunalekonomiska utredningen borde ges i uppdrag att utarbeta förslag till den omläggning vi föreslog, men detta avslogs av riksdagsmajoriteten. Förslaget om att det individuella bostadsstödet bör bli en helt statlig angelägenhet grundar sig på den principiella uppfattningen att en större del av kommunernas kostnader måste övertas av staten. Det förhållandet att kommunalekonomiska utredningen behandlar kostnadsfördelningen mellan stat och kommun hindrar inte att staten nu tar över det som återstår för att bostadstilläggen skall bli helt statliga. Ett sådant förfarande skulle också innebära betydande administrativa fördelar och med förmodligen ganska stora inbesparingar som ett resultat. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2093, mom. 7.

Herr talman! Det är bra att de borgerliga partierna instämmer i det fackliga kravet på en plan innebärande arbete åt alla. Det är en ideologisk seger för arbetarrörelsen. Tydligen har de borgerliga, om än efter långvariga överväganden, börjat inse att de s.k. fria marknadskrafterna inte utan vidare garanterar människors sysselsättning. Däremot anser jag det rent ut sagt svagt av de borgerliga att de efter så mycken svartmålning och efter så förklenande kritik av den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken inte har förmått utforma förslag till åtgärder, som på kort sikt minskar arbetslösheten. Det sägs visserligen i den gemensamma reservationen att det är nödvändigt med åtgärder utöver de i propositionen framlagda förslagen för att den sysselsättningspolitiska målsättningen skall kunna infrias, men när sedan frågan uppstår vilka dessa åtgärder skall vara sviker de borgerliga. Då blir de helt enkelt svaret skyldiga. Såvitt jag har kunnat finna finns det i den gemensamma borgerliga reservationen tre konkreta förslag på kort sikt. Man anser för det första att en utredning bör tillsättas för att skyndsamt utreda frågan om en sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det allmänna stödområdet. Man vill för det andra förbättra de mindre företagens försörjning med långfristigt kapital genom att ge dem ökad återlånerätt från AP-fondsmedel. Och för det tredje föreslår man att riksdagen skall be regeringen sätta till en utredning om borttagande av ATP-avgiften för äldre arbetskraft. Det är dessa tre förslag till åtgärder som de borgerliga gemensamt för fram på kort sikt, och dessa åtgärder skulle bättre än de av regeringen föreslagna åtgärderna klara sysselsättningen. Hur många nya arbetstillfällen tror de borgerliga kan skapas i vinter och till våren genom de här tre förslagen? De borgerliga partierna ger alla arbetslösa följande rättframma besked : Vi föreslår nya utredningar. Låt mig erinra om hur Dagens Nyheter tolkade förslaget om en stabiliseringskonferens. Den 10 september 1970 skrev tidningen att konferensen skulle ”fastställa vilket samhällsekonomiskt utrymme som finns tillgängligt för löneökningar”. Det var då någonting helt nytt i svensk politik, men det är det inte längre. Hela borgerligheten kom tillbaka med förslaget. Man vill helt enkelt lägga sig i vad arbetsmarknads parterna gör. Jag anar hur väloljat samarbetet i en sådan konferens skulle bli mellan de borgerliga och arbetsgivarna. De skulle försöka pressa LO och TCO till återhållsamhet. De borgerliga utnämner med förslaget sig själva till förmyndare över fackföreningsrörelsen. Jag påminner om att såväl LO som TCO alltid avvisat förslaget om en stabiliseringskonferens. Det är bara de borgerliga partierna som insett vilken enorm positiv betydelse en konferens av den föreslagna typen skulle ha. De är ju inte heller kända för speciellt god kännedom om de fackliga principerna. De borgerliga gör nu återigen ett stort nummer av sitt krav på en s.k. stabiliseringspolitisk konferens. Meningen är att en sådan konferens skulle sammankallas i god tid före den avtalsrörelse som gäller perioden 1975—1976. Konferensen skall, heter det, ge de avtalsslutande parterna underlag för den samhällsekonomiska bedömningen. Dess huvuduppgift är att vara ett forum där man presenterar synen på det samhällsekonomiska läget och diskuterar de aktuella fördelningspolitiska problemen. Vad är innebörden av detta upprepade förslag annat än en förnyad omyndighetsförklaring av arbetsmarknadens parter! De borgerliga låter ännu en gång påskina att den fackliga rörelsen inte beaktat de samhällsekonomiska konsekvenserna av förhandlingskraven. Det är en allvarlig kritik som de borgerliga på detta sätt slungar ut, och jag noterar att centern utan vånda står bakom denna löntagarfientliga propå. I vilka avseenden har t.ex. LO-förbunden brustit i hänsyn till samhällsekonomiska krav? Anser de borgerliga att LO-medlemmarna förhandlat sig fram till alltför goda löneoch anställningsvillkor? Underförstått i det borgerliga förslaget är att arbetsmarknadens parter är oansvariga och därför behöver regeringens och riksdagens råd och vägledning för att sköta sina värv. De borgerliga är möjligen t.o.m. inne på tanken att det är regering och riksdag som skall ange vilka ramar parterna har att röra sig inom. Det är svårt att upptäcka någon väsentlig skillnad mellan denna tanke och en övergång till statligt styrda förhandlingar, dvs. en dödsstöt mot systemet med fria förhandlingar. I dagens debatt har herr Kristiansson i Harplinge hävdat att starka skäl föreligger för att inför den nu stundande avtalsrörelsen — den som redan har satt i gång — anordna en sådan konferens. Det finns därför all anledning att ställa frågan: Är det på det sättet en eventuell borgerlig regering kommer att agera på arbetsmarknaden? Jag vill, herr talman, ägna några minuter av mitt anförande åt möjligheterna att på längre sikt väsentligt öka sysselsättningen. För arbetarrörelsen är det en självklarhet att vi måste ha ett effektivt näringsliv, ett näringsliv som går för full maskin, ett näringsliv som förmår hävda sig på världsmarknaden. Det är ett ofrånkomligt faktum för vårt land att industrins styrka är grunden för all sysselsättning. Det är bara en slagkraftig industri som ger oss möjlighet att bygga ut de socialt sett väsentliga delarna av den offentliga sektorn. Oavsett om vi arbetar i vårdyrken, i handeln, i byggbranschen eller jordbruket är vi alla beroende av industrin för vår sysselsättning. Någon ställer måhända frågan: Är det verkligen möjligt eller önskvärt att göra industrin ännu effektivare? Är inte arbetstempot tillräckligt högt uppdrivet som det är? Det ligger naturligtvis en hel del i sådana politiska åtgärder invändningar. Jag tror nämligen inte att vi kan öka effektiviteten särskilt mycket genom åtgärder i de enskilda företagen. Vi måste i stället angripa problemen på en annan nivå, på branschnivå. Det är på branschnivån som de stora effektivitetsvinsterna kan göras. Det gäller att förbättra samspelet i fråga om teknisk utveckling, samspelet mellan stora företag och mindre företag, samspelet i fråga om marknadsföring, transporter, finansiering osv. Det är anledningen till att vi bör göra samlade program på branschnivå. I sådana program blir det även naturligt att undersöka hur förädlingsgraden hos våra produkter skall öka och hur vi skall kunna undvika onödig import. Vi bör alltså sträva efter tillverkning av sådana produkter som nu inte tillverkas i vårt land utan i stället importeras från andra länder.

Jag hälsar dessa planer med tillfredsställelse, och jag vet att industriministern i dag — kanske har han redan börjat — har överläggningar med Industriförbundet rörande dessa frågor. Den fackliga rörelsen anser detta mycket värdefullt. Förutsättningar finns att i samverkan mellan samhället och industrin skapa nya realistiska arbetstillfällen, men i avvaktan på detta är en ökad satsning på den offentliga sektorn nödvändig. Arbetslösheten är på vissa områden fortfarande hög. I måndags denna vecka redovisade Byggnadsarbetareförbundets arbetslöshetskassa färska siffror över arbetslösheten. Det är dystra siffror: den 3 december saknade drygt 8 000 byggnadsarbetare jobb. Det innebär en arbetslöshet på drygt 6 procent. Från november till december ökade arbetslösheten med nära 2 000 man.

En stor del av byggnadsarbetarna är trots den tekniska utvecklingen sysselsatta inom bostadsbyggandet. Minskar denna sektor kraftigt, påverkar det direkt sysselsättningen för byggnadsarbetarna. Det är angeläget att bostadspolitiken redan under 1974 får en sådan uppläggning att den motsvarar de behov av moderna bostäder och god boendemiljö som faktiskt finns och att samtidigt byggnadsarbetarnas rättmätiga krav på hög och jämn sysselsättning tillgodoses. Jag är, herr talman, övertygad om att regeringen och den nye bostadsministern har både vilja och förmåga att leva upp till dessa förväntningar.
Herr talman! Jag fäste mig vid att när herr Knut Johansson började tala om det förslag angående stabiliseringspolitiska konferenser som har framförts i reservationen i anslutning till en motion från folkpartiet gjorde han detta på ett sätt som om han aldrig hade hört talas om vad vi framfört eller vart dessa konferenser skulle syfta. Det måste vara ren illvilja av herr Knut Johansson, om han vill lägga in någon statlig lönedirigering i syftet med dessa stabiliseringspolitiska konferenser. Jag tycker att man borde kunna begära av en ledamot av finansutskottet att han åtminstone läser vad som skrivs i den reservation där saken har framförts. Det är heller inte första gången som detta sker, utan det har gjorts vid upprepade tillfällen tidigare. Vi har starkt understrukit vikten av att en sådan konferens kommer till stånd i god tid — t.o.m. i mycket god tid — före en avtalsrörelse. Jag har ingen anledning att nu diskutera huruvida det kan vara något missförstånd, om det här i debatten har sagts att man skulle sammankalla en konferens för att förbereda den avtalsrörelse som redan är i gång. Detta är givetvis inte meningen och avsikten, och det vet herr Knut Johansson mycket väl. Därför tycker jag det är något egendomligt att han försöker beskriva det förslag som oppositionen har framfört reservationsvis på det sätt som han har gjort.
Herr talman!

I båda fallen är det, har alltid varit och kommer, hoppas jag, alltid att förbli en parternas angelägenhet att försöka komma fram till en riktig bedömning och värdering. Vad gäller den synpunkt som förts fram i debatten i dag, att man redan i denna avtalsrörelse skulle söka få till stånd en sådan konferens, har jag aldrig sagt att det var reservanternas förslag — jag sade att herr Kristiansson i Harplinge hade förordat det.
Herr talman! Herr Knut Johansson mildrade sitt uttalande en aning i sin replik. Vi kan väl vara överens om att det inte är fråga om att denna konferens skall ingripa i förhandlingsordningen. Men det måste givetvis vara värdefullt att veta vilken politik regeringen tänker föra, eftersom ställningstagandet från de avtalsslutande parternas sida måste vara helt beroende av den. Här säger man nu att enligt utskottets uppfattning har den sammankoppling av löner och skatter som regeringen själv gjort under året ökat frågans aktualitet. Om man läser inte bara det ena utan också det andra och försöker förstå den verkliga innebörden, kommer man inte med sådana förvrängningar av verkligheten som Knut Johansson har gjort. I vilket syfte han politiska åtgärder politiska åtgärder gör det kan jag inte räkna ut, men det är i varje fall inte i arbetarrörelsens och i löntagarnas intresse.
Herr talman! Om det är jag som har förvillat herr Knut Johansson vill jag ta min repliktid i anspråk för att rätta till det. Jag kompletterade mitt anförande, som hade missförståtts av utskottets ordförande, med att säga att detta är ett gammalt krav. Egentligen har behovet funnits länge och det finns också framdeles, men självfallet är det inte tid nu eftersom regeringen har försuttit tillfället, och då får vi ha det i åtanke framöver. Efter att ha åhört det senaste replikskiftet konstaterar jag att det är förfärande att bokstavsträldomen så fullständigt skall ta över förnuftet, Knut Johansson.
Herr talman! Låt mig till både herr Löfgren och herr Kristiansson i Harplinge säga: Vad är då innebörden av reservationens uttalande? Det har ni inte sagt i reservationen, inte heller i överläggningen i dag och mig veterligt inte någon gång tidigare. Kan man då göra annat än att utgå från vad som är skrivet? Är det någon annan innebörd i det, finns det väl anledning att tala om detta. Herr Löfgren säger att stabiliseringskonferensens uppgift skall vara att ta reda på vad regeringen avser. Men herr Löfgren vet ju att det under förhandlingarna och innan uppgörelse träffas är överläggningar mellan båda parter var för sig och med regeringen.

Herr talman! Det förefaller som om regeringen nu insett att det svenska folket måste ha råd att arbeta. Under hela vårriksdagen och hela valrörelsen hävdade centern starkt, att vi måste bereda människorna sysselsättning. Arbetslösheten måste med alla rimliga och till buds stående medel bekämpas, och jag är högst förvånad över det anförande som herr Knut Johansson i Stockholm höll. Jag skall på flera av de punkter han angav bemöta vad han sagt i sitt anförande, som innehöll en mängd av misstolkningar, felaktigheter, överdrifter och en hel del annat. Jag återkommer till detta i olika sammanhang. De omfattande förslag till åtgärder på det sysselsättningspolitiska området, både med sikte på att häva den akuta arbetslösheten och att skapa varaktiga sysselsättningstillfällen som centern lade fram under vårriksdagen, avvisades av regeringen, ofta med den motiveringen att förslagen kostade för mycket. Det är tacknämligt att regeringen nu kommit på bättre tankar, antingen detta beror på det svidande valnederlaget eller på att man i det alltmer kritiska läget insett, att sysselsättningsfrågorna är de viktigaste vi har att handlägga. Man observerar i alla fall nu att vi bör ha råd att arbeta. Centerpartiet är i princip berett att godta de i propositionen 165 framlagda förslagen. Vi beklagar naturligtvis att de kommer för sent, och vi anser dem heller icke vara tillräckliga. Under vårriksdagen lade centern fram förslag till åtgärder, som tog sikte på att få fram 100 000 nya jobb, vilka i synnerhet skulle kunna åstadkommas i industrioch servicenäringarna. Det åtgärdsprogram som vi föreslog är enligt vår uppfattning nödvändigt för att kunna bemästra arbetslösheten under de närmaste åren. Socialdemokraterna försökte under valrörelsen på allt sätt att förringa våra förslag, men de fick ju folkets svar i valet. Det visade sig att det var centerns förslag som vann folkets förtroende och inte den socialdemokratiska passiviteten. I försöken att förringa våra förslag tog man in längre tidsperioder, och då talade man om att det behövdes inte 100 000 nya jobb utan 300 000-400 000. Det första man gör vid jämförelse av siffror är väl rimligen att konstatera att det rör sig om samma tidsperiod. Allteftersom behovet av sysselsättning stiger på grund av befolkningsökning och andra omständigheter, t.ex. flera kvinnor som vill ha arbete, är det självfallet att man måste få till stånd nya arbetstillfällen. Detta är emellertid en sak på längre sikt och inte den centern avsåg med 100 000 nya jobb, något som gällde den närmaste tiden. Det förefaller som om socialdemokratin har en viss avoghet mot grupper av näringsidkare. Denna har alltid gjort sig gällande t.ex. mot det svenska jordbruket som då och då blir utsatt för attacker med påståenden om subventioner och alltför stora stödåtgärder. Det förefaller inte som om socialdemokratin är särskilt villig att skapa goda förutsättningar för de mindre och medelstora företagen. Hänger socialdemokratin fortfarande fast vid den gamla klasskampen, som jag trodde hörde hemma i den spökkammare där kommunisterna ofta befinner sig när man diskuterar samhällsfrågor? Är det verkligen så att socialdemokratin helst önskar stora företag, där man har många arbetare, och sedan några andra som är företagare, aktieägare eller något dylikt? Av flera skäl är detta i så fall en förlegad uppfattning. Vårt samhälle är i dag mycket rikt nyanserat. Servicenäringarna spelar t.ex. mycket stor roll och trots behovet av storföretag erkänner man till fullo behovet av de små företagsenheterna. Vad man ytterligare kan visa på är den stora förändring som ägt rum i politiskt avseende, vilket vore något för herr Knut Johansson i Stockholm att beakta. Centerpartiet är nu Sveriges näst största arbetarparti. Var sjätte eller var sjunde LO-medlem röstar med centern, och mot den belysningen framstår herr Knut Johanssons attacker så mycket mer besynnerliga.

Herr Knut Johansson i Stockholm sade om detta att vi endast visat på förslag om utredningar, men när jag nu dragit fram den rad av åtgärder, som vi hade föreslagit från centerns sida, vederlägger detta helt det påstående han kommit med. Om ett sådant program genomfördes, måste det betyda många nya arbetstillfällen och en gynnsam och variationsrik utveckling för vårt samhälle. Herr Johansson i Stockholm frågade hur många nya arbetstillfällen det skulle bli av våra förslag. Ja, man kan konkret inte säga att det blir så och så många, men herr Johansson i Stockholm kan vara övertygad om att det hade medfört ett mycket stort antal arbetstillfällen.. Och det är just den främsta strävan vi bör ha i den ekonomiska politiken. Finansutskottet har egentligen karakteriserat situationen som mindre gynnsam i en del avseenden. Utskottet säger redan i de första raderna att exportvolymen stigit kraftigare än väntat och med hela 17 procent jämfört med samma tid i fjol. Det är bra, och vi noterar detta med stor tillfredsställelse. Sedan kommer emellertid en del tråkiga konstateranden som naturligtvis är riktiga. Man säger att hushållen däremot inte har ökat sin privata konsumtion i den takt som förväntats. Den lagerökning man såg fram emot har hittills uteblivit. Kommunernas investeringar och bostadsbyggandet har minskat. Det är alltså inte någon ljus bild som tecknas av den konjunktur vi nu har, utan utskottet konstaterar att situationen inte är särskilt gynnsam. En del andra faktorer talar på olika sätt om att det finns svårigheter. Energikrisen har redan berörts, och jag skall därför inte tala om den ytterligare, men kanske borde man i denna debatt tillägga, att det även finns andra faktorer som är ogynnsamma. Jag kan t.ex. visa på de stigande råvarupriserna. Det är självfallet att oljan kommer att bli mycket dyrare. Den har redan ökat och ökar ytterligare. Men det har också varit stigande råvarupriser på andra områden. Senast i dag hörde vi i nyheterna att järnet beräknas stiga med 25 procent. Även skogsprodukterna har stigit, vilket kommer att bli kännbart för oss. De stigande priserna är oroväckande, och därför är situationen inte särskilt ljus. Det är då förvånande att man är så ovillig till en konferens där vi kunde diskutera olika problem. I stället förhånas idén av herr Knut Johansson i Stockholm. Han ser det så kortsiktigt, att han i reservationen bara läser in fördelningsproblem mellan anställda och arbetsgivare. Tänker inte herr Johansson i Stockholm på att det kanske mest avgörande är hur investeringsverksamheten utvecklas? Kan vi inte investera, skapas inte heller nya arbetstillfällen. Det är den viktigaste fördelningssektorn som vi har att diskutera vid en sådan konferens. Därtill kommer en hel rad andra viktiga fördelningsproblem. Man kan inte se det så ensidigt som herr Johansson i Stockholm gjorde. Var har centern sagt att det skulle vara fråga om en omyndigförklaring av arbetsmarknadens parter? Vi har vid alla tillfällen slagit vakt om de fria förhandlingarna, och vi kommer att göra så i fortsättningen också. Man blir verkligen förvånad när man pådyvlas sådana påståenden som herr Knut Johansson kom med ifrån riksdagens talarstol. Jag är helt enig med herr Johansson i Stockholm när han säger att det bara är en slagkraftig industri som kan ge sysselsättning. Och en slagkraftig industri kan vi bara få om vi beaktar industrins problem. Vi måste se till att industriinvesteringarna kan öka så att den svenska industrin är konkurrenskraftig på världsmarknaden. En hel rad åtgärder i den riktningen är möjliga, och vi måste beakta att en mycket stor del av den svenska industrin består av små och medelstora industrier. Detta har centern särskilt tagit sikte på och sagt att man måste befrämja deras verksamhet. Jag var också förvånad över herr Claesons utfall på småhusbyggandet. Kan man vara så ideologiskt fanatisk att man inte ser fördelen av att bygga småhus? Förstår man inte att människor mycket gärna vill ha ett eget hem, där de inte behöver tänka så mycket på grannarna när de sätter på radio eller TV, där de har en trädgård att gå ut i och kanske ett hobbyrum? Är det förvånande att människorna strävar efter detta? Vad än vänsterpartiet kommunisterna i sin kollektivism säger om detta, kan de vara övertygade om att det är människornas önskan att få bo i småhus och icke i stora kollektiv. Denna önskan kan man inte bekämpa med ideologisk fanatism. Småhusbyggandet kommer att förbli människornas strävan också i fortsättningen. Hur det än ställer sig ekonomiskt, så vet vi i varje fall vad människorna vill i det fallet. De förslag som framförts från centerns sida har omigen av finansministern och andra betecknats som ”överbud”. Men vad är överbud för någonting? Ett överbud fordrar att man har en fast utgångspunkt som är erkänd, ett axiom. Finansministern tar i sin självgodhet sina förslag som de absolut riktiga. Vad man därutöver föreslår från andra är överbud. Jag måste säga att det är att gå mycket långt i självgodhet när man betraktar sina egna förslag som axiom. Om finansministern hade presenterat en balanserad budget, kunde han säga att nu väger det precis jämnt, och går ni ifrån detta blir det överbud. I annat fall finns det ingen möjlighet att tala om överbud. Däremot kan partier och politiker ha olika åsikter om hur man bör göra, hur mycket man bör underbalansera budgeten, vilka pengar man bör använda för att skapa sysselsättning osv. Själva ordet överbud är däremot nästan omöjligt att använda. När finansministern talar om detta så nämner han att centern har ett överbud på fyra miljarder. Men han måste omedelbart reducera detta, eftersom regeringens åtgärdspaket kostar 2,5 miljarder. Han har följaktligen själv slukat en del av vad han här har betecknat som överbud. Vi har haft överbudsdiskussioner tidigare, och jag hoppas på en mera adekvat terminologi när det gäller sådant som partierna föreslår. Man skall inte vårdslöst kasta ut ordet överbud när man inte vet vad det politiska åtgärder betyder. Det är en så dunkel tanke bakom, att man inte kan förklara vad överbud är för någonting. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, utan låta en del av mina handlingar ligga oanvända. Vi kan konstatera att vi har framför oss en tid som kommer att bjuda på ovisshet och stora svårigheter. Jag har redan nämnt energikrisen och de stigande råvarupriserna på världsmarknaden, och vi undrar alla hur det kommer att utvecklas. Inflation i många länder leder till att man kanske vidtar åtstramande åtgärder som tyvärr kan träffa den svenska exporten. Vi vet inte mycket om vad som kommer att hända i det fallet, men vi är medvetna om att den inhemska marknaden inte har utvecklats gynnsamt. Där kan vi i varje fall försöka vidta åtgärder så att vi kan nå fram till det som dock varit huvudämnet i den realistiska debatten under senare tid: vi måste se till att vi får sysselsättning åt alla människor. Vi kan inte längre diskutera på socialdemokratiskt sätt och fråga oss om vi har råd att arbeta. Vi måste i stället tänka så, att om det fordras utgifter för att skaffa arbete åt människorna, måste vi försöka vidta åtgärder ändå. Det blir ju ännu dyrare om vi skall låta folk gå arbetslösa, och det kan rent av bli en katastrof för den enskilde att dras med en besvärande arbetslöshet. Herr talman! Jag ansluter mig till de yrkanden herr Kristiansson i Harplinge har ställt på de olika punkterna.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att i huvudsak behandla två områden, som jag tror det är nödvändigt att något konkretisera i den här debatten och som redan har varit föremål för diskussion. Trafikutskottet har tillstyrkt de åtgärder som föreslagits under kommunikationsdepartementets huvudtitel — en medelsanvisning av 115 miljoner kronor till vägarna och 70 miljoner kronor till järnvägarna. Varken Kungl. Maj:t eller utskottet har i detalj redovisat hur de nya anslagen bör användas i annan mån än att man talat om den rådande bristen på godsvagnar och föreslår en beställning av lok och vagnar för ca 65 miljoner kronor. Behovet av investeringar i vägar och järnvägar är mycket stort, och det torde i ett sådant här åtgärdspaket vara nödvändigt att man tillgodoser de områden där samhället får ut den största effekten av de anslagna medlen. Utan tvivel skulle man med mycket god effekt kunna utöka satsningen på kommunikationsområdet. Av regeringens hela satsning på 2,5 miljarder får denna del bara 185 miljoner. Jag tycker knappast att den fördelningen är väl avvägd. Fördelen med aktiviteter på detta område är också att insatser här har en lång tidsverkan och medför stor nytta i framtiden. SJ och vägverket har i sin planering mycket stort utrymme för betydligt större satsningar även av mer tillfällig art. Det finns även en rad områden på kommunikationssidan som kan ge arbetsstimulans, ett syfte som propositionen vill tillgodose. Exempel härpå är det förslag som folkpartiet framfört i sin motion när det gäller arbeten som kan betecknas som manuellt krävande, exempelvis byggande av broar, planskilda korsningar etc. Den uppräkning som görs i denna motion får ses endast som en exemplifiering. Avvägningarna av hur dessa pengar skall användas måste överlämnas till SJ och vägverket, så att åtgärderna blir effektiva.

Detta innebär i princip ett tillstyrkande av folkpartiets förslag, och det förhåller sig alltså inte så som herr Ekström gör gällande, att trafikutskottet inte skulle ha tillstyrkt denna motion. Det har vi tvärtom gjort. Det är bara att beklaga att finansutskottet inte har följt detta, och jag yrkar bifall till reservationen 8 vid punkten 15 i finansutskottets betänkande.

Det är endast i undantagsfall som ett utskott på det sättet bör prioritera enskilda mindre byggnadsarbeten. Den reservation som har samlat oppositionen ger dock utrymme för vidtagandet av de åtgärder som herr Oskarson har föreslagit. Om SJ anser det så viktigt som herr Oskarson har framhållit, har SJ ju bara att följa herr Oskarsons önskemål. I p. 2 i förslaget står nämligen att 70 miljoner kronor bör användas bl.a. för ”byggandet av helt nya planskilda korsningar mellan järnväg och landsväg”. Detta skulle alltså kunna ske med dessa pengar. Det måste vara SJ obetaget att finna sådana lämpliga objekt. I en av reservationerna har upptagits en diskussion om bl.a. prisstoppet på trävaror. Jag delar de synpunkter som där är framförda. De stämmer väl överens med de synpunkter som jag har utvecklat i en interpellation till handelsminister Feldt för några dagar sedan, nämligen att man inte skall ha en sådan retroaktivitet när det gäller prisstopp som var fallet beträffande trävaror. Trots att jag företräder de mindre sågverksföretagen, kan jag säga att också de stora exportföretagen på sågverkssidan enligt de informationer jag har fått försöker att lojalt följa de åtaganden som deras organisationer har överenskommit om med statsmakterna. Det betyder att exportföretagen avsätter ca 20 procent av sin produktion på hemmamarknaden. Det ligger alldeles klart en viss sanning i vad som sägs om de mindre sågverken i denna del av reservationen: ”Detta betyder att de senare i ett annat ekonomiskt läge kommer att få ökade svårigheter att hävda sig mot de stora sågverken.” För exportföretagen kan det givetvis vara på detta sätt. Samtidigt vill jag säga att de mindre sågverken — i dag talar man om mindre sågverk, fastän dessa har en omsättning på åtskilliga miljoner kronor — genom sin teknik och sitt sätt att arbeta kan vara mycket mer flexibla i sin verksamhet. De kan många gånger tillgodose sina kunder på ett helt annat sätt än de stora sågverken kan göra. De mindre företagen behöver då i praktiken inte ha svårare att hävda sig. Nej, det är inte detta som är det stora problemet för de små sågverken i vårt land. Det är i stället när kooperativa organisationer eller bolag bygger nya stora sågverk i områden, där det redan är ont om råvarorna. Det är där de vällokaliserade mindre sågverksföretagen får att kämpa med ekonomiska intressen, som bortser från de regionalpolitiska synpunkter som både partier och regeringen här i riksdagen har fört fram. Dessa företag med sina stora ekonomiska tillgångar kan dirigera råvaran dit de vill, alltså till sina nybyggda företag, och lämna de små företagen vid sidan om, trots att de senare har denna förnämliga regionalpolitiska lokalisering. I propositionen och i reservationerna föreslås åtgärder som på olika sätt skall stimulera företagsamheten, framför allt den mindre. Jag är övertygad om att de åtgärder som föreslagits från både det ena och det andra hållet naturligtvis kan betyda en hel del för småföretagsamheten. Men jag tror inte att det är bara de åtgärderna som kan förbättra småföretagarnas situation.

Sådana åtgärder är mera till hjälp för denna företagsamhet än de av regeringen och också, vill jag säga, av oppositionen föreslagna stödåtgärderna. Om herr Hermanssons politik efter valet skall än mer bestämma den socialdemokratiska inriktningen på det företagspolitiska området så kommer, herr talman, arbetsviljan hos denna företagargrupp att än mer försvagas. Det finns mycket att säga om den debatt som redan varit, t.ex. om herr Knut Johanssons i Stockholm påstående att vi på oppositionssidan äntligen börjar följa fackföreningarnas ideologi om arbete åt alla. Det kan inte vara herr Johansson obekant att det är de borgerliga som har kämpat för den tesen i valet. Centerpartiet har, som herr förste vice talmannen redan har sagt, arbetat för 100 000 nya jobb, och moderata samlingspartiet har under valrörelsen fört fram en mängd förslag i syfte att förbättra sysselsättningen, förslag som också ligger med i det paket vi diskuterar i dag. Herr Johansson sade vidare att vi ser att de fria marknadskrafterna inte ger mera sysselsättning. Det är ett märkligt påstående. Vi har ingenting emot att samhället förfogar över vissa styrmedel. Sådana behövs, och vi har aldrig påstått någonting annat. Men, herr Johansson, vi har lärt oss hur en hårt styrd hyresmarknad, den mest socialiserade näst öststaternas, garanterar mycket höga hyror i detta land, och det är ett verk av bl.a. herr Johansson.

Herr talman! Jag skall när den ekonomiska debatten nu praktiskt taget är slut nöja mig med att göra ett par tre noteringar. Jag vill först notera vad som hänt efter den ganska hårdhänta debatt vi hade i våras om den offentliga sektorns betydelse för sysselsättningen nu och framöver. Den notering då som är värd att göra är att oppositionens motstånd mot tanken på en utveckling av den offentliga sektorn verkligen har luckrats upp, och det är med glädje jag konstaterar det. Det är glädjande ur två synpunkter. Om vi kan få i gång en dialog och så småningom komma fram till gemensamma värderingar på den här punkten, så når vi de två syften, som jag var ute efter i debatten i våras, nämligen för det första att via den offentliga sektorn bereda människor arbete, men också — för det andra — att genom en viljeinriktning påverka samhällets framtida utformning. Jag skisserade då två alternativ för samhällsutvecklingen: det ena är det för mig litet otäcka prylsamhället och det andra är ett mänskligare samhälle, där de köer som nu finns inom vårdsektorn, utbildningen och på andra håll arbetas bort samtidigt som människor bereds sysselsättning. Jag tror att det är viktigt att oppositionen tar sig ytterligare en funderare på detta. Vi har ju haft en märklig utveckling när det gäller konsumtionen och sparandet i landet. När finansutskottet var på riksbanken i tisdags fick vi om inte ett besked så dock en förmodan om att hushållens sparande kommer att öka mycket kraftigt även i år.

Jag tror att det finns ett samband mellan köpmotståndet och oviljan att låta sig påtrugas en mängd ting som man med reklam försöker sälja till oss. Det har sagts här tidigare — och jag håller på den punkten med herr Kristiansson i Harplinge — att man inte kan låta samhället utvecklas enbart på servicesektorn, utan att det självfallet behövs en fortsatt kraftig investeringsverksamhet i industrin och i varuproduktionen så att man där får fram en större effektivitet och rationalisering. Vi är sams på den punkten. Men det leder, om mina tidigare antaganden är någorlunda riktiga, obönhörligt fram till att dessa ökade investeringar ger en högre produktivitet och färre jobb. Då hamnar vi så småningom — om vi vill tänka tanken ända ut — i ett läge där maskinerna i varuproduktionen i huvudsak övertar det mänskliga arbetets funktion.

Det betyder att en beskattning direkt på produktionen är den enda möjligheten att klara ut finansieringsproblemen. politiska åtgärder Det tredje och sista som jag vill framhålla är en förhoppning om att de, som nu nästan har glidit i kapp oss när det gäller att inse behovet av åtgärder på den offentliga sektorn för att bereda sysselsättning, också vallar om så att de glider ännu snabbare och hinner i kapp oss även i det avseendet att de förstår att om vi skall klara dessa insatser behöver samhället ökade resurser.
Herr talman! Det skall inte bli långt, jag skall akta mig för att halka in på den där rakmaskinen som herr Arne Pettersson och jag var ihop om i våras. Herr Pettersson säger att vi inte skall beskatta människorna utan måste börja beskatta maskinerna i stället. Men ni har ju gjort precis tvärtom under de senaste åren. Ni har beskattat arbetskraften men skattevägen så att säga subventionerat maskinerna, dvs. nyinvesteringarna, och ökat investeringsavdraget från 10 till 20 och sedan till 30 procent. Vi hade, när vi diskuterade detta i våras, ett alternativ: att i stället släppa efter något på löneskatten och ge mindre subventioner på maskinerna. Herr Pettersson talar tvärtemot den politik ni har drivit de senaste åren.
Herr talman! Den där rakmaskinen var en rakhyvel, och den skall vi inte ta upp igen, herr Kristiansson i Harplinge, den är tveeggad, som Ni kanske kom mer ihåg. Vad jag försökte säga — jag kan aldrig uttrycka det tillräckligt tydligt när jag diskuterar med herr Kristiansson — var att det är produktionen som skall beskattas. Vi måste komma så nära de resurser som kommer att samlas i de effektivt arbetande företagen som möjligt. Där kommer resurserna att finnas genom de kraftiga rationaliseringsvinster som finns att hämta fortsättningsvis. Det är en för trubbig metod att gå över de personliga skatterna hos löntagarna, och då är det bara en teknisk fråga hur man skall ta ut denna skatt vid källan. Arbetsgivaravgiften kan, om man så vill, i dialektisk mening, sägas vara en löneskatt, men i praktiken är det en skatt som utgår direkt på företagen. Det är som sagt, herr Kristiansson, en fråga om teknik, och jag tycker egentligen inte att det är något som vi behöver tvista om.
Herr talman! Jag tror nog att vi kan vara överens om att oavsett var man tar ut skatten, vid källan i form av skatt på maskinerna eller på arbetskraften eller i form av indirekta skatter av något slag, är det til syvende og sidst vi som konsumenter som får betala detta — därom är vi väl överens?

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som nu behandlas föreslås att statsbidraget till den sociala hemhjälpen ökas från 35 till 50 procent. Denna stimulans beräknas ge utrymme för nyanställning av ca 7 000 heltidsarbetande. I propositionen föreslås dock att tillämpningen av den förhöjda bidragsdelen skall begränsas i tiden till att gälla endast för det kommande året. Det är önskvärt att kommunerna skapar dessa arbetstillfällen, men de måste då få en garanti för att statsbidraget inte sedan kommer att sänkas. Om kommunerna anställer folk 1974 måste de räkna med att kunna ge dessa människor sysselsättning även i framtiden. Kommunernas ansvar för sina anställda liksom de anställdas krav på kommunerna måste innebära att de anställda skall kunna få en tryggad sysselsättning. Om nu statsbidraget bortfaller, kan kommunerna komma i sådana ekonomiska svårigheter att utrymme inte finns att upprätthålla den utökade sociala hemhjälpen. Tvivel kan uppstå huruvida man inom kommunerna vågar starta denna verksamhet med tanke på risken att det förhöjda statsbidraget endast kommer att gälla ett år. De har då anställt nytt folk, vilket medför att de får högre kostnader påföljande år. Utskottsmajoritetens hänvisning till att den kommunalekonomiska utredningen i sitt pågående arbete skall bedöma denna fråga i ett vidare sammanhang är nog inte tillräcklig för att lugna kommunerna i detta sammanhang. Vi vet ju inte ens när utredningen kommer att framlägga ett förslag. Den oro man känner på kommunalt håll har tagit sig uttryck i en uppvaktning från Kommunförbundet hos finansministern för att försöka få garantier för att det förhöjda statsbidraget skall bli bestående. Uppvaktningen resulterade beklagligtvis inte i något annat än det uttalande som finansministern gjort i propositionen, och några löften för framtiden gavs inte. Om man verkligen vill få en garanti för att kommunerna skall skapa de önskade sysselsättningstillfällena, skall dessa inte motverkas genom en tidsmässigt alltför snäv bidragsgivning. Vad det gäller är att kostnaderna skall fördelas lika mellan stat och kommun för att de nya arbetstillfällen som så innerligen väl behövs skall skapas. I reservationen 5 yrkas att riksdagen nu uttalar sig för att statsbidraget blir permanent. Syftet är att kommunerna skall få en sådan trygghet att de stimuleras att skapa ifrågavarande sysselsättningstillfällen, som är värdefulla ur både statlig och kommunal synpunkt. Den önskade effekten kan uppnås genom ett bifall till denna reservation. Härigenom kan man åstadkomma den ökning av antalet arbetstillfällen som man eftersträvar samtidigt som man kan utvidga den sociala servicen på ett område där det är så oerhört angeläget att en sådan kommer till stånd. I reservationen 5 hemställs vidare om en höjning av statsbidraget till kommunala familjedaghem från 35 till 50 procent. Liksom när det gällde den sociala hemhjälpen är detta statsbidrag begränsat till enbart nästa år. Samma skäl föreligger här som i fråga om den sociala hemhjälpen. Om man vill nå ett resultat av den stimulans som en ökning av statsbidraget utgör, måste man försäkra kommunerna att den blir permanent. Utan tvivel kommer en utökning av de kommunala familjedaghemmen att få till verkan att skatteinkomsterna stiger för både stat och kommun. Dessutom är ett ökat utbud av daghemsplatser en social angelägenhet, och man bör inte hindra det genom den osäkerhet som man skapar genom den snäva bestämmelsen att statsbidraget är tidsbegränsat. Det bästa är att kommunerna får en garanti för att höjningen av statsbidraget är avsett att vara permanent, åtminstone till den tid då bidraget kan ersättas genom en annan form av utgiftsfördelning mellan stat och kommun. Utskottsmajoriteten säger på den punkten att den kommunalekonomiska utredningens förslag skall avvaktas. Det är ett alldeles för svagt argument. Det är ovisst när i framtiden det föreligger något förslag från den utredningen som berör just den här frågan, och även om det skulle komma ett sådant förslag finns det inte någon som helst garanti för att det kommer en proposition i den riktning som man skulle önska. I reservationen 6 — som enbart folkpartiets ledamöter av utskottet står för — framläggs förslag för att stimulera kommunerna att ordna barntillsyn under kortare tid, exempelvis då föräldrarna deltar i vuxenutbildning. Denna stöds ju av statsmakterna, men många är förhindrade att delta i densamma på grund av svårigheter att ordna med barntillsyn. Det finns inte alltid möjlighet för föräldrar att få någon som ser till barnen under den tid då de skall vara med på vuxenutbildningen. Den här barntillsynen kan givetvis ske under mycket enkla former, exempelvis av typ barnparkering eller parklek i anslutning till de lokaler där vuxenutbildningen bedrivs. Det bör undvikas att den kortare, tillfälliga barntillsynen inkräktar på den ordinarie barntillsynen i daghem och familjedaghem. I reservationen begär folkpartiets representanter att ett anslag för verksamheten ges intill 50 procent av de kommunala kostnaderna. Det behövs inga stora pengar för det här ändamålet. Man bedömer att 5 miljoner skall vara tillräckligt, och sådana kostnader är förhållandevis rimliga. Man får emellertid inte räkna med att kommunerna ensamma skall bära kostnaderna, varför det borde vara skäligt med lika bidrag från stat och kommun =— alltså en halvering. Är man angelägen om vuxenutbildningen, bör man också ge alla människor möjlighet att delta i densamma. Reservationen 7 — även den står folkpartiets representanter i utskottet ensamma bakom =— gäller bidrag till den kommunala färdtjänsten. I motion från folkpartiet har begärts att det för detta ändamål skall anvisas 17 miljoner kronor. Motionen bygger på ett förslag från handikapputredningen om att ett statsbidrag skall utgå till kommunerna om 35 procent av kostnaderna för den kommunala färdtjänsten för att stimulera dem att ordna sådan. Nu har handikapputredningens förslag överlämnats till den kommunalekonomiska utredningen för prövning, och vi vet inte när beslutet om färdtjänst kommer. Det skjuts på framtiden, man hänvisar till. kostnadssidan och det händer ingenting. De människor som är beroende av den kommunala färdtjänsten kan knappast vara nöjda med att en ytterligare utredning skall grunna på det här problemet. Det är endast ett sätt att förhala lösningen av en angelägen social uppgift. De handikappade är starkt beroende av att färdtjänsten kommer i gång i större utsträckning än genom försöksverksamhet på ett par ställen. Färdtjänsten skulle lösa många problem för människor som eljest inte har möjlighet att t.ex. ta sig till en tätort för att ordna sina angelägenheter. En stimulans till kommunerna av den storleksordning som handikapputredningen har föreslagit skulle i många fall få till resultat att människor som kommit i kläm genom ett handikapp skulle kunna tillgodose sina legitima behov av kommunikation med andra människor och öka deras möjligheter att klara sig själva. Det är glesbygdskommuner med ofta svag ekonomi som det gäller att stimulera med ett rimligt statsbidrag för att de skall ordna en kommunal färdtjänst. Ett statsbidrag är därför nödvändigt och i många fall en förutsättning för att man skall kunna lösa problemen, eftersom ekonomin inte tillåter kommunerna att själva ta på sig hela kostnaden. Människorna — framför allt de handikappade — som bor i glesbygd bör inte glömmas i det s.k. välfärdssamhälle som vi lever i. Handikapputredningens förslag bör därför genomföras, och det sker genom att man bifaller reservationen 7, undertecknad av folkpartiets representanter i utskottet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som har folkpartister som undertecknare.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 40, som vi nu behandlar, berörs bl.a. frågan om mervärdeskattens framtida utformning. I motionen har framställts yrkande om borttagande helt eller delvis av mervärdeskatten på betydelsefulla livsmedel. I andra motioner har framställts krav på utredning av denna fråga. I reservationen 1 av herr Löfgren m.fl. yrkas att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag till ett system för att eliminera mervärdeskattens fördyrande inverkan på betydelsefulla livsmedel. Frågan om mervärdeskattens utformning har varit föremål för riksdagens behandling vid åtskilliga tillfällen. Visst skall erkännas att ett borttagande helt eller delvis av mervärdeskatten på livsmedel kommer att innebära ett ganska stort bortfall av inkomster för staten. Men samtidigt är det orimligt att även i fortsättningen ha kvar detta skattepålägg på viktiga livsmedel. Visserligen har regeringen genom prisstoppet på vissa livsmedel för tillfället begränsat den ytterligare höjning av mervärdeskatteuttaget på livsmedel som skulle ha ägt rum genom den ständigt pågående inflationen. Från centerns och folkpartiets sida har vid upprepade tillfällen yrkats på att denna fråga skulle bli föremål för utredning. Olika vägar bör prövas. Ett system som i praktiken är ganska likt det som regeringen nu använder i anledning av prisstoppet är att mervärdeskattesystemet bibehåller sin nuvarande utformning men att ett belopp, motsvarande mervärdeskatten på den del av beskattningsområdet som man är beredd att slopa, återföres till jordbruket via respektive regleringskassa. Därigenom sänks priserna inom berörda område med motsvarande belopp. Ur kontrollsynpunkt är detta system både enkelt och lättadministrerat, och det finns all anledning att utreda vilka möjligheter det finns att förverkliga ett sådant system. Men när man begär att frågan skall utredas skall man givetvis också se något på andra alternativ, och därför bör utredningen även omfatta dessa. I de flesta länder i Europa har man en differentierad mervärdeskatt. Ofta förekommer tre eller t.o.m. fyra olika skattesatser, och skall man speciellt för de lägre inkomsttagarna uppnå önskad effekt, så måste det nog finnas minst tre olika skattesatser, särskilt därest man avser att ta in samma totalsumma i mervärdeskatt trots differentieringen. Reservanterna har begärt att denna fråga om borttagande eller begränsning av mervärdeskattens fördyrande inverkan på betydelsefulla livsmedel blir föremål för utredning. Jag är förvånad över att inte riksdagen kan enas om att göra denna utredning. Nog borde det vara värdefullt för alla att få en allsidig belysning av denna omdiskuterade fråga. Det har tidigare i debatten uttalats att de borgerliga partierna skulle vara ointresserade av denna frågas lösning. Men som framgår av vad jag här sagt har vi direkt yrkat på att frågan skall bli föremål för utredning och det är ju den vanliga gången här i riksdagen, när vi yrkar på en förändring eller något nytt, att frågan i första hand allsidigt skall utredas. Därför är talet om ointresse från de borgerliga partiernas sida alldeles felaktigt. Jag vill, herr talman, på denna punkt yrka bifall till reservationen 1 av herr Löfgren m.fl. Jag skall beröra ytterligare en fråga som behandlats i detta utskottsbetänkande, och det är frågan om bidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruk och trädgårdsnäring. I propositionen 165, som bildar underlag för utskottsbetänkandet, föreslås att statsbidraget till miljövårdande åtgärder inom industrin skall höjas från 25 till 50 procent under tiden 16 oktober 1973—31 maj 1974. Motiveringen till förslaget är arbetsmarknadsmässiga skäl, och villkoret för att erhålla bidraget är bl.a. att arbetet utförs under nyss angivna tidsperiod. I propositionen framhålls värdet av de miljövårdande anordningar som utförts inom industrin under de senaste åren. Vidare understryks att vid bidragsgivningen bör den mindre industrins problem särskilt beaktas. Bidrag bör utgå även till investeringar av mindre omfattning — det sägs klart ut i propositionen. Vi ser med tillfredsställelse propositionens förslag och uppmärksammar särskilt den positiva inställningen till de mindre företagen. Men man blir då förvånad över att regeringen inte kan känna samma intresse för företag inom jordbruk och trädgårdsnäring. Under de senaste åren har jordbruket fått en beskattningsregel som mer liknar de övriga småföretagens. Detta har ingett oss förhoppningen att jordbruk och små företag i övrigt i fortsättningen skulle bli föremål för en mer likartad behandling från samhällets sida. Jordbruket har fr.o.m. den 1 juli 1972 liksom industrin möjligheter att få ett 25-procentigt statsbidrag till miljövårdande investeringar. Men då det gällt att tillfälligt höja bidragsprocenten har jordbruket utelämnats. I centerns partimotion nr 2087, mom. 11, föreslås att jordbruk och trädgårdsnäring skall få samma bidragsmöjligheter som industrin. Behovet av åtgärder på miljövårdsområdet är stort både inom det egentliga jordbruket och inom trädgårdsnäringen. Sysselsättningseffekten torde vara densamma av miljövårdande investeringar oberoende av om de sker inom jordbruk och trädgårdsnäring eller inom industrin. Jag kan därför inte förstå den bristande logik regeringen här företräder i sitt handlande mot olika delar av näringslivet. I reservationen 10 har centerns, folkpartiets och moderaternas utskottsrepresentanter hemställt att riksdagen skall besluta att ett tillfälligt höjt statsbidrag på 50 procent också skall utgå till miljövårdande åtgärder inom jordbruksoch trädgårdsföretag under samma tidsperiod som är föreslagen för industrin. Jag instämmer helt i reservanternas yrkande och ber, fru talman, att få yrka bifall även till reservation 10.

Fru talman! Jag skall i den här debatten inskränka mig till att prata litet grand om skattefrågorna och då från skatteutskottets speciella synpunkt, trots att jag är medveten om att det är de statsfinansiella synpunkterna som många gånger väger tyngre än de rent skattetekniska. Jag vill börja med att erinra om att vi när vi lagstiftar om särregler på område efter område — och här kanske jag gör mig skyldig till självkritik också — håller på att fördärva vårt från början ganska logiska skattesystem. Och de undantag från de generella skattesystemen som nu föreslås av olika motionärer och reservanter förbättrar inte situationen. Skatteutskottets socialdemokratiska majoritet har alltid slagit vakt om helheten i skattesystemet och om systemets möjligheter att fungera tillfredsställande i det praktiska livet. Enligt vår uppfattning ligger mervärdeskattens styrka i att den är så fri från undantag. Ett borttagande av mervärdeskatten på alla matvaror skulle skapa stora kontrolltekniska problem, men det vore oändligt mycket svårare att genomföra en differentierad skatt som innebär att vissa matvaror beskattades lägre än andra — eller att över huvud taget ha en differentierad skatt på matvaror och andra varor. Det skulle medföra kontrolltekniska problem som vore mycket svåra att klara. Till detta kommer sedan skattebortfallet, som är stort och som väl bara vänsterpartiet kommunisterna har anvisat några vägar för att täcka, vägar som i och för sig är ganska omöjliga att gå fram på. Men nu vill jag påstå att det har skett en viss tillnyktring hos oppositionen. Herr Josefson har ju här förklarat att man egentligen inte längre vill slå sönder mervärdeskatten genom att befria maten från moms, utan man vill att det antal kronor som kan beräknas inflyta på livsmedlen skall flyttas över till jordbrukets regleringskassor. På det sättet skall matvarorna förbilligas. Ja, det är väl ungefär den linjen som man nu slagit in på. Men då förstår jag inte varför man skall dra in mervärdeskatten i sammanhanget. Om man vill ha en lågprislinje och anser att maten skall kosta en viss summa, så har ju mervärdeskatten inte mycket med den saken att göra, om man inte rör skatten som sådan. Jag ser som sagt detta som en tillnyktring, men man kan väl lika bra gå över statsbudgeten och politiska åtgärder ta in de pengar vi behöver via skatterna. Jag tror alltså att den påbörjade glidningen mot en lågprislinje på matvaror — om jag får kalla det så — kan vara en möjlighet att klara matpriserna. Samma problemställning uppstår när man vill använda skattesystemet som ett regionalpolitiskt instrument. Skatteutskottet har alltid förfäktat att skattereglerna skall gälla lika för alla människor, oavsett var de bor här i landet, och regionalpolitiken får skötas över subventioner eller på annat sätt, t.ex. anslagsvägen. Också på den här punkten anser vi socialdemokrater i skatteutskottet att det skulle stöta på oerhörda kontrollsvårigheter att klara ut vad som är eller inte är det inre stödområdet för ett företag. Och sådana svårigheter finns på ett otal punkter, om man har ett skattesystem som är olika för olika orter i landet. Ett sådant system skulle också medföra en snedvridning i konkurrensen. Den kan för all del uppstå också med subventioner och lokaliseringsstöd, men det skulle förvirra bilden ännu mer om vi skulle använda skattesystemet till det. Detsamma gäller beträffande den minskade arbetsgivaravgiften för nyanställda. Det skulle vara att skyffla ut pengar över onda och goda och inte medföra någon större ökning av arbetstillfällena. En sådan reducerad avgift skulle bara betyda att även de företag som mycket väl har råd att betala hela arbetsgivaravgiften kommer i åtnjutande av en reducering, när de nyanställer människor. Om vi alltså vill slå vakt om ett skattesystem som verkligen fungerar, så gäller det att ha så få undantag som möjligt. Systemet skall fungera så att vi kan kontrollera verkningarna och så att människorna inte drabbas olika av skatten beroende på var de bor. Det gäller då också att ha en helhet i skattebilden, och det är den helheten som jag i egenskap av tepresentant för socialdemokraterna i skatteutskottet vill slå vakt om.
Fru talman! Herr Wärnberg ville ge sken av att centern hade ändrat ståndpunkt när det gäller att få bort den fördyring av livsmedlen som mervärdeskatten innebär. Detta är fel. Centern har både förra året och i år anfört den synpunkt som vi presenterar i dag. Det framgår bl.a. av skatteutskottets första betänkande 1973. Vi har hela tiden sagt att man bör vidta åtgärder för att eliminera mervärdeskattens fördyrande inverkan och att man bör utreda det system jag nämnde i mitt förra anförande. Men man bör också utreda effekterna av en differentierad mervärdeskatt.

Detta system överensstämmer med de synpunkter som vi tid efter annan framfört här i kammaren.
Fru talman! Det är riktigt som herr Josefson nu säger; om man gör som han här anger slår man inte sönder skattesystemet, utan det kommer att fungera. Jag vill ge herr Josefson ett erkännande för detta — det innebär en tillnyktring. Herr Josefson säger att centern också tidigare föreslagit det systemet, och det är riktigt. Det är dock inte alla motionärer som föreslagit det system som herr Josefson pläderar för. Det har funnits motionärer som gått in för — det har också herr Josefson gjort i ett tidigare skede — en viss sänkning av mervärdeskatten på matvarorna. Om man nu skall följa den linje herr Josefson förordar i dag, så förstår jag inte vad mervärdeskatten har med saken att göra. Det är då bara fråga om att subventionera maten med en viss summa pengar, och man använder bara momsen som räkneexempel för att få svar på frågan: Hur mycket pengar ger matmomsen egentligen?
Fru talman! Det system som vi nu har innebär att man eliminerar prishöjningarna genom prisstoppet. Ingenting har sagts om hur det skall bli den dag prisstoppet avvecklas. Vi menar att man borde kunna tillfredsställa deras önskemål som anser att maten skall vara befriad från mervärdeskatt genom att införa ett regelrätt system där man redovisar på vad sätt mervärdeskattens fördyrande effekt elimineras. Till sist vill jag bara till herr Wärnberg säga att jag såvitt jag vet inte har undertecknat vare sig någon reservation eller någon motion där det yrkas på en direkt sönderslagning av det nuvarande mervärdeskattesystemet. Vad jag yrkat på är en utredning.

Fru talman! I det i huvudsak konjunkturpolitiskt motiverade åtgärdspaket som vi nu tar ställning till ingår, såsom numera är vanligt, ett litet familjepolitiskt avsnitt. Det är till det jag kort vill knyta några reflexioner. Här har utbildat sig ett slags tradition; när konjunkturläget kräver särskilda insatser för att stimulera konsumtionen droppar det alltid numera litet på barnfamiljerna. Det är vi som sysslar med dessa frågor glada för, samtidigt som vi naturligtvis kan tycka att familjepolitiken och de sociala utgifterna över huvud taget inte lämpar sig särskilt väl som konjunkturpolitiskt dragspel. Egentligen bör nog dessa utgifter fastställas efter andra grunder än konjunkturpolitiken kräver. Den synen kommer också till uttryck i någon reservation, där man inte är nöjd med insatser som är begränsade i tiden till just de månader eller år då man anser sig behöva en stimulans i samhällsekonomin. — Men därmed må vara hur som helst. I propositionen ingår ett förslag om höjning av det allmänna barnbidraget med 15 kronor per barn och månad, och det ingår också ett förslag om uppjustering av det vi brukar kalla den övre hyresgränsen i bostadstilläggssystemet med en hundralapp. Det förslaget ger berörda familjer ett tillskott på 80 kronor i månaden, och det träffar just de familjer som har det största behovet — de med de låga inkomsterna och de extremt höga bostadskostnaderna. Det är lärorikt att jämföra dessa två delförslag med varandra.

Och om man inte har det besvärligt utan har det riktigt bra gör det här beloppet inte heller så mycket till eller från. Vi får nog förutsätta att den nyttiga nämnden för samhällsinformation gör en insats på nyåret och talar om för barnfamiljerna att de har fått en förbättring, för annars märker de den inte. Den är för liten. Men höjningen kostar 325 miljoner kronor om året på statsbudgeten, och det är rätt mycket pengar. Den andra förbättringen, som alltså ger några av de allra mest stödbehövande familjerna 80 kronor i månaden, kostar 60 miljoner kronor, alltså ungefär en fjärdedel. Förklaringen ligger i öppen dag för oss alla, och den är att inte alla får bidraget utan bara de som behöver det. De andra får ingenting. Ingen har opponerat mot något av dessa förslag, ej heller jag, och visst kan man motivera höjningen av det allmänna barnbidraget. Den är en försiktig anpassning till prisökningarna under den senaste tiden och just inte mer. Det kan man alltså motivera, men samtidigt tycker jag att detta måste vara en påminnelse om — och det är egentligen det jag vill peka på, fru talman — att vi nog inte kan fortsätta så länge till och tro att vi avsevärt förbättrar familjernas situation bara genom att mata in fler miljoner i de system som i dag finns med systemen oförändrade. Det allmänna barnbidraget har den svagheten att det även med mycket stora insatser av offentliga medel ger små resultat för den enskilda familjen. Vi kommer aldrig förbi det. Det blir inte heller 15 kronor, eller för tvåbarnsfamiljen 30 kronor, för nettot blir inte mer än ungefär hälften. I den föreliggande propositionen finns ingen anvisning om hur beloppen skall betalas. Det här är ett konjunkturpolitiskt förslag, och pengarna får tillfälligtvis ingå i budgetunderskottet, men liksom alla andra utgifter måste de förr eller senare betalas, och betalas med skatt. Vi skall komma ihåg att barnfamiljerna själva betalar drygt hälften av barnbidragshöjningen den dag då räkningen kommer och skall betalas med skatt. Nettot blir alltså ännu mindre än det tidigare nämnda. Jag tror att vi blir tvungna att ordentligt överväga hela den här konstruktionen. Den ryktbara och i alla avseende förträffliga familjepolitiska kommittén levererade för något år sedan ett betänkande som varit mycket användbart sedan dess. Det har legat här och funnits till hands. När herr Sträng har haft några miljoner som han kunnat göra av med på familjepolitiska insatser har det funnits ett program att mata in pengarna i. Men t.o.m. det utmärkta betänkandet blir föråldrat, och som alla andra betänkanden ganska snabbt. Jag tror inte vi kan räkna med att i fortsättningen bara helt enkelt mata på med fler miljoner, för pengarna får inte den effekt de en gång hade. Av det här resonemanget borde ha följt att jag föreslagit att vi skulle ha tagit de 325 miljonerna — om herr Sträng ändå kunde vara av med dem — och satt in dem i systemet för bostadstillägg. För då skulle de fattiga familjerna ha kunnat få en redig förbättring. När de värst utsatta får 80 kronor i månaden av 60 miljoner kronor, vad skulle de inte få av 325 miljoner kronor till! Men jag inte kunnat föreslå det, för tyvärr tål inte heller det systemet hur mycket pengar som helst, och jag har den bestämda uppfattningen att det inte tål mer nu. Det går inte att mata in fler miljoner i bostadstilläggen till barnfamiljer därför att det systemets icke avsedda negativa effekter har en benägenhet att bli större ju större format i pengar mätt man ger systemet. Det är framför allt de besvärliga marginaleffekterna som blir större ju större belopp det handlar om. Det går nog inte att komma längre — inte mycket längre i varje fall — på den vägen heller utan förändringar.

Det har vi inte prövat ännu, men det kan ha en nyttig effekt i vissa avseenden till en mycket begränsad kostnad. Jag har, fru talman, inget yrkande, utan jag har bara velat göra det påpekandet, att skulle vi — vilket vi väl kommer att råka ut för — få sådana konjunkturpolitiska bekymmer även i framtiden, lär det inte gå att med familjepolitikens hjälp lösa någon del av dem riktigt lika enkelt i framtiden som den här gången.
Fru talman! Jag skall liksom herr Carlshamre begränsa mig till det område i åtgärdspaketet som gäller den sociala sidan. Jag vill inledningsvis erinra om att vi vid åtskilliga tillfällen i motioner och i debatter här i kammaren har sagt att familjen har en nyckelfunktion i vårt samhälle. Den situationen har emellertid förändrats avsevärt under årens lopp; genom urbaniseringen och strukturomvandlingen har kontakterna mellan generationerna minskat. Dessa faktorer, liksom bostadssituationen, har bidragit till att öka avståndet till anhöriga och försvårat kontakten mellan generationerna. Servicefunktioner som tidigare kunde handhas inom familjens ram måste därför i dag i stor utsträckning övertas av samhället. Det förhållandet, att båda föräldrarna ofta har yrkesarbete utanför hemmet, bidrar också till att öka kraven på samhälleliga insatser när det gäller barntillsyn och andra servicefunktioner, Det sker en ständig växelverkan mellan familj och samhälle. Men trots att stora förändringar har inträffat på det familjepolitiska fältet under årens lopp kvarstår åtskilliga brister som måste rättas till, om vi skall få fungerande familjeenheter och kunna ge såväl barnfamiljerna som våra gamla deras rättmätiga del av standardstegringen i samhället. För att komma dithän behövs direkta ekonomiska insatser, riktade till barnfamiljer och pensionärer. Dessa synpunkter har vi tidigare i år aktualiserat i den här kammaren — jag vill bara peka på en sådan sak som politiska åtgärder Samhällets service har många gånger en minst lika stor betydelse som de direkta ekonomiska stödåtgärderna. Det är här också av vikt att skapa goda miljöer såväl i bostadsområdena som i skolan och i arbetslivet. Därigenom kan också många problemsituationer förebyggas och människornas harmoni och trygghet ökas. Det är därför med tillfredsställelse som vi nu kan konstatera att vikten av att skapa bättre miljöer, inte minst för barnen, har uppmärksammats av regeringen i det här paketet, och i den föreliggande propositionen bl.a. kommit till uttryck genom det föreslagna anslaget för att åstadkomma en mera barnvänlig boendemiljö. Givetvis är de insatser som kan göras inom ramen för detta anslag av begränsad omfattning med hänsyn till det, vill jag säga, enorma behov som finns av denna typ av åtgärder såväl inom de nybyggda betongförorterna som i det inre av många större städer. Det är dock glädjande att ett första steg nu "tas, och det är vår förhoppning att vi skall kunna gå vidare i det arbetet. De föreslagna förbättringarna av barnbidragen och bostadsbidragen hälsar vi givetvis också med tillfredsställelse. Men på sikt är det enligt vår uppfattning nödvändigt med en samlad översyn av dessa sektorer. Vi har i annat sammanhang motionerat om en plan för familjepolitikens utbyggnad, där bl.a. frågan om att göra barnbidragen värdebeständiga har tagits upp. De åtgärder som vi där var inne på kommer vi även i fortsättningen att hålla aktuella. I propositionen framläggs också förslag om en förstärkning av samhällets servicefunktioner. Det gäller dels den sociala hemhjälpen, dels barntillsynen. Det är i båda fallen angelägna och välkomna åtgärder. Avsikten är att en utbyggnad av denna del av den offentliga sektorn skall bidra till en förbättrad service och samtidigt léda till att fler arbetstillfällen skapas. Med hänsyn såväl till arbetsmarknadssituationen som till det i många kommuner kärva ekonomiska klimatet är en höjning av statsbidragen till barntillsyn och social hemhjälp av mycket stort värde. Det har tyvärr varit så att man i många kommuner på grund av det ekonomiska läget har tvingats dra in på servicen till barnfamiljer och pensionärer i stället för att förbättra den. Det här har drabbat många hårt. Det gäller småbarnsföräldrar, som har fått bidragen till dagmammor indragna, det gäller pensionärer och andra som inte har kunnat få tillgång till social hemhjälp i den utsträckning som varit nödvändig för att göra det möjligt för dem att bo kvar i det egna hemmet. Även om vi således välkomnar propositionens förslag i dessa delar har vi svårt att förstå det förnuftiga i att begränsa tiden för dessa statsbidrag så att de endast skall gälla under 1974. Visserligen kommer det att innebära en stimulåns till en utbyggnad av verksamheten och en ökning av sysselsättningen under det närmaste året, men det ligger också en stor nackdel i förfarandet. Med tanke på den kommunalekonomiska situationen är det inte säkert att kommunerna efter 1974 kommer att klara av att bibehålla denna högre servicenivå. Om man då tvingas återgå till dagens nivå kommer det givetvis att av allmänheten uppfattas som ett svek från den kommunala myndigheten. Man kommer att fråga sig om det över huvud taget finns någon planering bakom den kommunala verksamheten. Vi behöver inte ha mycket fantasi för att förstå hur de föräldrar som det ena året fick en dagmamma upplever sin situation, när de nästa år kanske får beskedet att ”nu har vi inte råd med det här längre, så nu får ni ordna tillsynen själva”. Den ökade sysselsättning som blir följden av de höjda statsbidragen kommer främst att innebära att det blir möjligt för fler kvinnor att komma ut i förvärvslivet. Det är i och för sig bra. Men då kan man konstatera att synen på den kvinnliga arbetskraften som en lättillgänglig arbetskraftsreserv fortfarande, i detta jämställdhetens tidevarv, tycks bestå inom regeringen. Resultatet av att de högre statsbidragen till social hemhjälp och familjedaghem begränsas till en ettårsperiod kommer med stor sannolikhet att bli att många kvinnor erbjuds arbete under 1974, och när det sedan inte finns tillgängliga ekonomiska resurser blir det för dem bara att sluta igen. Både de som kommer i åtnjutande av den ökade servicen och de som nyanställs kommer, om regeringens förslag om en ettårig höjning av statsbidragen går igenom, sannolikt i en svår situation när bidragen sänks. Det kan också leda till att många kommuner helt enkelt inte vågar göra satsningen med tanke på de konsekvenser som det kan medföra efter ett år. Det har tidigare talats om arbetsmarknadsprognoserna för sysselsättningen, och det var ett ständigt förekommande ämne i valrörelsen liksom talet om att man måste öka den offentliga sektorn för att klara sysselsättningen. Jag är övertygad om att så måste ske, men hur går det ihop med förslaget, som regeringen nu framlägger, att man skall stimulera till vissa insatser endast under ett år. Jag lyssnade med stort intresse till herr Knut Johansson i Stockholm. Han sade att det är bra att de borgerliga partierna instämmer i kravet på en sysselsättningsplan. Det är en ideologisk seger för fackföreningsrörelsen, sade herr Knut Johansson. Jag vill instämma med herr Knut Johansson i att det är en seger för fackföreningsrörelsen, men segern består i första hand i att fackföreningsrörelsen har förmått herr Knut Johansson att inse att en sysselsättningsplan behövs för att trygga rätten till arbete under åren framöver. För att undvika de konsekvenser, som blir resultatet av regeringens proposition, har reservanterna föreslagit att höjningen av statsbidraget till 50 procent för den sociala hemhjälpen och för familjedaghemmen inte begränsas till ett år. När det gäller bidragen till familjedaghemmen kan jag, utöver de skäl mot en ettårig höjning som jag tidigare anfört, även peka på det orimliga i att familjedaghemmen, som många gånger är ett viktigt komplement till barnstugorna, efter utgången av år 1974 kommer att relativt sett få en sämre ställning än i dag. Med dessa synpunkter, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och 7 i finansutskottets betänkande nr 40.

Fru talman!

Samhället måste gå in och ge stöd av olika slag. Orsakerna härtill har vänsterpartiet kommunisterna påvisat vid flerfaldiga tillfällen. Vi har också påvisat andra vägar som väsentligt skulle förbättra livsvillkoren för dem som har det sämst i samhället. Men tyvärr har våra förslag i de flesta fall avstyrkts av en kompakt majoritet bestående av socialdemokrater och de borgerliga partierna. De åtgärder vi förordat skulle nämligen i hög grad inkräkta på det privata ägandet — på kapitalets profit — och sådana förslag kan helt naturligt inte vinna gehör i en församling som denna. Fru talman! Jag skall kortfattat beröra några frågor som vänsterpartiet kommunisterna har tagit upp i motionen 2093. Bl. a. har vi yrkat att barnbidragen skall indexregleras. Det är inget nytt krav från vår sida — det har ställts tidigare men som vanligt avstyrkts. Eftersom barnbidragen utgör en betydande del av barnfamiljernas köpkraft bör de i likhet med andra bidragsformer göras värdebeständiga. Det kapitalistiska samhällets negativa verkningar — särskilt under de ständigt återkommande kriserna och konjunkturnedgångarna — drabbar i första hand barnfamiljerna, och de drabbar dessa hårdast. De prisstegringar som redan inträtt och som kan väntas har urholkat och kommer att urholka värdet av barnfamiljernas samhällsstöd i form av barnbidrag. Det är därför av stort värde att dessa familjer får kompensation för denna värdeförsämring. Detta sker bäst genom att indexreglera barnbidraget som vi föreslagit. Jag yrkar bifall till denna del av vår motion, dvs. mom. 6. När det gäller driften av barnstugor föreslås i propositionen en höjning av det statliga driftbidraget till daghem och gemensam barnstugeavdelning med 1 500 kronor per plats och år och för fritidshem med 750 kronor per plats och år. Vänsterpartiet kommunisterna har ansett dessa åtgärder otillräckliga. Vi har i vår motion — och även i tidigare motioner — föreslagit att staten även bör stå för lönekostnaderna för denna verksamhet. På så sätt skulle kommunerna avlastas denna stora kostnad. Kommunerna skulle då ges möjlighet att i en snabbare takt vidareutveckla denna betydelsefulla verksamhet. Dessutom ges det möjlighet att nå fram till lägre och mera enhetliga taxor. Detta i sin tur ger väsentligt flera möjlighet att utnyttja denna service. Jag yrkar därför bifall till denna del av vänsterpartiet kommunisternas motion, dvs. mom. 8. I propositionen föreslås att storfinansen skall få ytterligare gåvor i form av 70 miljoner kronor till miljövårdande åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid bekämpat denna politik med gåvor och subventioner till storfinansen och starkt kritiserat den socialdemokratiska regeringen härför. Vi anser det givet att kapitalisterna själva skall stå för kostnaderna för återställandet av förstörd fritidsoch arbetsmiljö. Vänsterpartiet kommunisterna har därför i motionen yrkat avslag på detta anslag, och jag vill bara helt kort yrka bifall till vår motion i denna Herr talman! Sedan kan jag inte underlåta att till förste vice talmannen, herr Bengtson, säga några ord i anledning av hans yttrande om klasskampens spökkammare, där bara kommunisterna — enligt hans mening — hör hemma. Jag vill upplysa herr Bengtson om att även aktiva centerpartister deltar i klasskampen mot kapitalet i detta klassamhälle, som herr Bengtson tydligen förnekar förekomsten av. I de stora hamnarbetarstrejker som förekommit deltog socialdemokrater, kommunister och partilösa arbetare men även några centerpartister — och aktiva sådana — i klasskampen mot det rika svenska redarkapitalet. Jag har full förståelse för att herr Bengtson inte känner till detta, eftersom kontakterna med arbetsplatsernas problem för honom tydligen är obefintliga. Men han har faktiskt några partivänner som står i arbetslivet, och de känner till klassamhället. De har också fått känna på verkningarna av detta. De har valt att aktivt delta i klasskampen mot klassamhällets orättvisor. Borgare och kapitalister vill naturligtvis framställa klasskampen som en spökkammare. För arbetarklassen är den en livsnödvändighet.

Fru talman! Herr Gustavsson i Alvesta hade bekymmer för hur det skall bli med kommunernas vårdservice, när den period är slut under vilken extra bidrag utgår. Ja, vad man nu gjort är att stimulera kommunerna till insatser för barntillsyn och hemvård, och det kommer ju en statsverksproposition om en månad, så det behöver inte nödvändigtvis bli på det sättet att bidragsgivningen upphör. Det finns alltså möjligheter att ta upp den här debatten på nytt, och jag har förhoppningen att herr Gustavsson i Alvesta också kan vara med i det sammanhanget. Nu har vi kommit ganska långt ifrån den ekonomiska debatten på grund av att talarlistan komponerats så att olika ämnen blandats med varandra. Jag skulle vilja säga ett par ord om priser och sysselsättning. Man frågar sig naturligtvis varför priserna stiger, och man frågar sig varför priserna stiger mindre i vårt land än de gör i vår omvärld. Man frågar sig också om vi i vårt land kommer att hinna i fatt de prisstegringar som äger rum i andra länder. De här frågorna är brännande, och de är lätta att ställa men betydligt svårare att besvara. I valrörelserna är emellertid alla svar raka och enkla — då är det alltid regeringens fel när priserna stiger, enligt oppositionens uppfattning. Men nu efter valet kan man väl ha en förhoppning om att de här frågorna skall kunna diskuteras litet mera sansat. Hittills har Sverige relativt sett sluppit ganska lindrigt undan de väldiga prisstegringsvågor som drabbat Europa i övrigt. Jag tänker på Danmark, Finland, Storbritannien och EG-länderna i stort. Och Japan har haft en prisstegring på 10 procent det senaste året. Vi har haft ca 7 procent. Under tiden januari—-oktober i år, dvs. under tio månader, steg enligt prisoch kartellnämndens rapport den allmänna prisnivån på varor i konsumentledet med 4 procent. Det talas så ofta om och klagas över de indirekta skatternas prishöjande effekt. Nu visar det sig att knappt 1 politiska åtgärder procent av prisstegringarna beror på höjda indirekta skatter. 0,5 procent beror på höjda handelsmarginaler och 2,5 procent på höjda leverantörspriser. Nära 1,5 procentenheter beror på höjda priser på olja och bensin, och sedan tillkommer prishöjningar på tjänster med nära 1 procent. Vi kan inte göra så mycket åt att priserna stiger på de varor som vi importerar. Om vi vill ha dessa varor, får vi betala vad de kostar. Svenska folket kan inte på något sätt komma undan det. När vi klagar på att de varor som vi importerar ökar i pris, bör vi komma ihåg att priserna på våra exportprodukter också ökar kraftigt på de områden där vi så att säga är prisledande. Stora svenska exportvaror — trävaror, massa, papper och malm — ökar i pris, vilket drabbar konsumenterna utomlands. Det är naturligtvis fördelaktigt för de svenska exportföretagen, och det är bra för vår valuta, men det höjer också prisnivån här hemma. Stiger trävarupriserna i vårt land, stiger också byggnadskostnaderna. Det kan ju vara rimligt att vi diskuterar möjligheten att bättre än vad som hittills har skett avskärma oss från tillfälliga eller spekulativa prishöjningar i fråga om varor där vi är självförsörjande. Det måste ligga något orimligt i förhållandet att vår ekonomi skall påverkas lika starkt, vare sig vi själva har varorna eller inte. På träområdet råder nu en situation som den jag beskrivit, där vi försökt avskärma den svenska marknaden från den fulla effekten av internationella prisstegringar. Jag vill hänvisa till vad de borgerliga representanterna i utskottet säger på s. 79: ”Myndigheterna har uppenbarligen inte följt utvecklingen med den uppmärksamhet som krävts. Om man velat ha en rimlig effekt borde prisstoppet i fråga om dessa varor ha införts på ett tidigare stadium utan retroaktivitet.” De borgerliga har tydligen blivit överens med oss på den punkten. Det var de inte i våras, men nu är man från borgerligt håll beredd att stödja sådana här åtgärder för att hålla priserna i styr. Det kan vara någonting för regeringen att lägga på minnet för framtiden att man nu från borgerligt håll är med på dessa tongångar. De argument som tidigare har anförts mot att använda prisreglering som ett vapen i kampen mot prisstegringarna har nu inte upprepats. Ingen röst har i utskottet höjts mot att regeringen satt i kraft de nya paragraferna i prisregleringslagen. Att lagen måste vara i kraft också under 1974 är det ingen som har ifrågasatt. Det kan vara en uppgift för oss alla att hjälpas åt med att motverka att prisstegringarna går utöver vad som är nödvändigt. Det finns faktiskt utrymme för prissänkningar på den svenska marknaden, fastän många kanske inte tänker på det. Om man ser på de vinster som industriföretagen redovisar måste det där finnas utrymme för att sänka priserna. Vi kommer att få det besvärligt på det nya året, när redan inträffade prisstegringar på råvaror och halvfabrikat slår igenom på det som köps i affärerna. Så mycket aktsammare måste vi vara att inte utnyttja alla tillfällen till höjda marginaler. Prishöjningarna kan vara nog så bevärliga i alla fall för konsumenterna. Jag tror inte vi bör tveka att utvidga prisregleringen, om vi fruktar en allmän prisglidning utöver den som beror på stegrade importpriser. Enligt vad som nu sägs från borgerligt håll bör regeringen fortsättningsvis få stöd för en kraftigare politik på detta område. När det gäller sysselsättningsläget har den svenska ekonomin dragit i gång riktigt ordentligt under sommaren. Herr Johansson i Stockholm pekade visserligen på att svårigheter fortfarande finns inom byggnadssektorn, men i övrigt vet vi att efterfrågan på arbetskraft nu är betydligt större. Arbetslösheten är avsevärt lägre än i fjol vid samma tid. Antalet lediga platser har ökat och antalet varsel har minskat mycket kraftigt. Vilken inverkan oljekrisen kan få på situationen, det är för tidigt att ha någon uppfattning om. Redan nu finns det tyvärr tecken på att företag som är mest i riskzonen vid en långvarig oljebrist, t.ex. bilindustrin, i alla fall drar sig för att fullfölja aviserade nyanställningar. Över huvud taget kommer vår arbetsmarknadspolitiska beredskap att ställas på utomordentligt hårda prov om oljekrisen blir bestående. Man får förutsätta att arbetsmarknadsstyrelsen arbetar intensivt med detta just nu. Att få företagens efterfrågan att passa ihop med våra tillgängliga och möjliga arbetskraftsresurser är ett ständigt problem. Och problemet tilltar. Vi söker oss fram på flera vägar: utvidgad lokaliseringspolitik, intensifierad arbetsförmedling, omflyttning inom företagen med samhällets stöd, lagstiftning till skydd för äldre arbetskraft, intensiv utbildning osv. Vi har i dag att ta ställning till relativt stora belopp för att skapa arbete för människor som inte utan vidare kan få eller söka de arbeten som finns. Mot denna bakgrund ger den principiella syn som förs fram i moderata samlingspartiets motion 2085 ett egendomligt intryck. Där framställs hela den verksamhet som samhället stöder eller bedriver som egentligen alldeles onödig. De selektiva insatserna skall begränsas till situationer där de generella inte ger erforderligt resultat, säger man i denna motion. Dessa uttalanden andas den inställningen att alla problem i övrigt löser sig själva bara man kan öka vinsterna för företagen. Vi vet ju att verkligheten är helt annorlunda.

Tror man det, har man inte trängt särskilt djupt in i de aktuella arbetsmarknadspolitiska frågeställningarna. Moderata samlingspartiet har ju nu i stort sett frångått sin motion i det berörda avseendet, men dessa tankegångar är ändå återgivna i det tryck som vi nu har att ta ställning till.
Fru talman! Jag uppfattar herr Janssons yttrande så att inte heller herr Jansson är nöjd med regeringens förslag att höjningen av statsbidraget till den kommunala servicen skall avse endast nästa år. Jag tolkar vidare herr Jansson på det sättet att man även i kanslihuset har kommit underfund med att detta förslag inte är bra och att man där är i färd med politiska åtgärder att tänka om, så att vi kanske har att förvänta förslag till förändringar i kommande statsverksproposition. Det var ju glädjande att höra detta. Men varför vänta? Det finns möjlighet att ändra på propositionen redan i dag, herr Jansson, nämligen genom att rösta på reservationerna 4 och 7.
Fru talman! Herr Jansson menade att moderaterna skulle varit emot en prisreglering i våras. Jag uppfattar honom så att han närmast avsåg prisstoppet på trävaror. Jag vill bara påminna herr Jansson om att vi på vårt håll redan under våren mycket starkt tryckte på för att regeringen skulle vidta några åtgärder för att motverka den situation som var på väg. Vår skarpa kritik riktar sig just emot det förhållandet att man först avvaktade i fyra månader och sedan retroaktivt genomförde prisstoppet, vilket ställde till en förfärlig mängd besvärligheter för svenskt näringsliv på detta område. Herr Janssons beskrivning är alltså orättvis och oriktig. Den nya prisregleringslagen genomfördes visserligen i höstas men man utnyttjade inte den möjligheten när den verkligen skulle ha behövts. Det var det som var det felaktiga i den socialdemokratiska politiken på det här området.
Fru talman! Jag är ju inte i den positionen att jag kan ställa ut några löften om vad som kommer att stå i en kommande statsverksproposition. Det hoppas jag att herr Gustavsson i Alvesta förstår. Herr Gustavsson andades en djup pessimism beträffande stimulansbidragen, som han befarade bara skulle vara ett år för att sedan dras in, varefter kommunerna ställs i den situationen att de skulle tvingas avskeda arbetskraft. Jag har en litet positivare syn på detta. Jag tyckte att det var lämpligt att påminna herr Gustavsson om att det bara tar en månad till dess att vi får möjligheter att ta ställning till den nya statsverkspropositionen. Då har vi tillfälle att på nytt diskutera dessa frågor. Man behöver därför inte fortsätta att sprida den föreställningen att det nödvändigtvis skall bli så besvärligt för kommunerna i detta avseende. Vi får ju möjligheter att här i riksdagen diskutera detta på nytt. Jag föreställer mig att herr Gustavsson i Alvesta också då kommer att inta en positiv ställning. Till herr Lothigius vill jag bara säga följande. Från borgerligt håll och speciellt från moderat sida var man ändå motståndare till att använda prisregleringslagen när den diskuterades i våras och nu har man tänkt om på den punkten och vill driva på regeringen. ”Ni har kommit för sent”, säger man som vid så många andra tillfällen. Vi upplever det som en tillnyktring hos moderaterna att ni verkligen vill vara med om att på ett effektivare sätt använda de instrument som vi ändå har och kanske, om möjligt, skärpa dem för framtiden. Det noterar jag bara med tillfredsställelse.
Fru talman! Jag är medveten om att herr Jansson kanske inte har direkt mandat att tala å regeringens vägnar, men jag är övertygad om att han inte skulle uttala sig på det här sättet om han inte hade haft vissa diskussioner med dem som håller i frågan. Herr Jansson menar att jag var pessimistisk. Ja, jag utgick från vad som kan hända om regeringspropositionen går igenom. Herr Jansson anser att vi inte skall gå ut och säga så mycket. Men antingen måste vi tala om att beslutet är fattat i dag och får de här konsekvenserna, eller också — om vi skall vara mera optimistiska — får vi säga: Regeringen tänker om och det blir sannolikt förändringar vid vårriksdagen.
Fru talman! Vårt ställningstagande bygger på det faktum att man inte skall använda prisregleringslagen i onödan utan bara när man har mycket starka skäl. Nu såg vi att trävarupriserna hade gått upp med ca 75 procent och ändå vandrade vidare. Det var just då som myndigheterna borde använda sin möjlighet på det här området, men det var då man inte gjorde det. Prisregleringslagen skall alltså användas med förstånd, och man skall inte rycka ut när situationen gör det onödigt.
Fru talman! Jag försöker ju beskriva situationen, herr Lothigius. När ni var motståndare i våras tyckte ni att det var onödigt att använda prisregleringslagen. Nu anklagar ni regeringen för att handla för sent när det gäller trävarorna. Samtidigt har ni i moderata samlingspartiet accepterat vårt resonemang när vi säger att det är nödvändigt att ha prisregleringen i kraft under hela 1974. Jag konstaterar bara på nytt att det har skett en tillnyktring hos moderata samlingspartiet. För herr Loghitius hävdar väl inte fortfarande att det var onödigt att tillgripa de här åtgärderna i våras? Jag förutsätter att han har anpassat sig även på den punkten.

Fru talman! I propositionen är det avsnitt som handlar om särskilda åtgärder på skolområdet så pass intressant att det förtjänar kommenteras. Avsnittet är intressant inte därför att det rör sig om ett särskilt stort belopp utan därför att de föreslagna penningkrävande åtgärderna har sin speciella karaktär och att de tagits med i just det ekonomiska stimulanspaket som bl.a. innefattar selektiva sysselsättningsinsatser.

Lärarorganisationernas uppvaktning tog visserligen inte primärt sikte på förslagets sysselsättningseffekt; de ville främst mera allmänt förbättra arbetssituationen i skolan. Men det är ändå uppenbart att regeringen även beaktat sysselsättningseffekten vid utformandet av propositionen i avsnittet om åtgärder på skolområdet. Förmodligen var det därför som de begärda 10 miljonerna för innevarande budgetår blev 15 miljoner och därutöver utökades med 15 miljoner för första halvan av nästa budgetår. Skulle finansministern eljest, frågar man sig, ha lagt så mycket extra på skolväsendet, även om detta är i trångmål? Det måste alltså väntade sysselsättningseffekter till för att man från regeringshåll äntligen skulle medge att det inte är som det skall vara, speciellt på grundskolans högstadium, och att det också behövs pengar för att man skall komma till rätta med vissa missförhållanden. Vi moderater har ideligen pekat på att något måste göras, men vi har hittills talat för döva öron. Vi hälsar alltså den socialdemokratiska omvändelsen i fråga om den här delen av skolpolitiken med tillfredsställelse, vilken bevekelsegrunden än har varit. Arbetslösheten bland bl.a. lärare, i och för sig mycket beklaglig och mycket besvärande, har sålunda haft det goda med sig att den drivit fram sedan länge efterlysta pedagogiska och organisatoriska åtgärder på skolområdet. Det förefaller därför naturligt att de nya insatserna, både av pedagogiska skäl och mot bakgrunden av den stora tillgången på utbildade lärare, i första hand får formen av en ökning av lärarpersonalen på det stadium där insatserna främst sätts in. Åtskilliga lärare som går arbetslösa — i detta nu 1 600 varav närmare 1 200 i teoretiska ämnen — skulle därigenom få sysselsättning samtidigt som de kan ägna sig åt det som de är utbildade för, arbete för skolans bästa. Utbildade lärare är den bästa resurs skolan för närvarande kan utnyttja. Jag utgår från att samma resonemang ligger bakom propositionens tal om att de föreslagna nya medlen skall kunna användas tämligen fritt, dvs. på det sätt som man ute i skolorna och i skolstyrelserna bedömer som bäst. Där torde man, som redan framgår av pågående överläggningar inom skolstyrelserna, prioritera åtgärder som förutsätter lärarmedverkan helt eller delvis. Siktet torde alltså i första hand vara inställt på lärarkrävande åtgärder också i kommunerna, som ju dessutom själva bidrar med penningtillskott. Nu kan man givetvis fråga sig om de föreslagna resursförstärkningarna på 30 miljoner är till fyllest för att avhjälpa bristerna på grundskolans högstadium, om propositionsskrivaren möjligen skulle tro det. Självfallet räcker åtgärderna inte till. För det första får de därför endast uppfattas som en början, som en engångsinsats som sedan måste övergå i permanenta, kontinuerliga anordningar. För det andra kunde begynnelseinsatsen gärna ha varit större. Förslaget om en utökning på 5 miljoner ansluter vi moderater oss gärna till. Allt som kan göras till skolans bästa har vårt stöd. Förslaget om de 5 miljonerna har blivit, som finansutskottets ordförande ordagrant uttryckte det i debattens början, för magstarkt för socialdemokraterna. Ja, det skall tydligen inte mycket till för att en socialdemokratisk mage skall råka i olag. Med risk att göra ont värre ber jag att få instämma i de redan gjorda yrkandena om bifall till reservationen 9, innebärande just ytterligare 5 miljoner till åtgärder på skolområdet.